Före industrisemestrarna skall ett färdigt fondförslag finnas utformat i enlighet med LO:s och socialdemokraternas kongressbeslut. Det var ett rakt besked från finansministern. Socialismen står som nästa punkt på dagordningen. Fonderna skall nu trumfas igenom steg för steg. Och stegen skall tas i rask takt. Ett förslag skall läggas fram i så god tid att det kan behandlas av höstriksdagen. Den 1 januari 1984 kan fonderna vara införda, trots att ingen —-utom ett fåtal fackliga ombudsmän och partiaktivister— vill ha dem. Det bör alla de betänka som före valet sade att socialdemokraterna är alldeles för kloka för att genomföra fonderna, och det borde också de Harpsundsgäster från näringslivet betänka som hoppats på den utsträckta handen. Herr talman! Argumenten för fonderna har växlat från tid till annan. De argument som just nu används för att motivera fonderna är flera och motstridiga. För det första skall fonderna förhindra löneglidningen. Regeringen anser att det finns ett samband mellan aktieutdelningarna och löneglidningen. Det har gjorts flera studier, bl.a. en av löntagarfondsutredningen, som visar att det inte är så. Löneglidningen styrs framför allt av konkurrensen om arbetskraften och inte av aktieutdelningarna. Den s.k. vinstdelningen är i praktiken en ny bolagsskatt, som kommer ovanpå alla de andra skatter som svenska företag redan i dag betalar. Knappast ens den mest entusiastiske fondanhängaren kan tro att detta är bra för svenskt näringsliv, för anställda eller företagare. För det andra måste de anställda få del i vinsten om de skall acceptera en högre vinstnivå. Så sade statsministern i sitt förstamajtal. Enligt en färsk IMU-undersökning säger dock 54 96 av de fackligt anslutna att det inte spelar någon roll om förslaget genomförs. Endast 18 26 säger att det blir lättare att acceptera högre vinstnivå, medan endast 12 96 är kloka nog att inse att det t.o.m. blir svårare om fonderna genomförs. Men om den svenska regeringen verkligen velat ge de anställda, och inte facket, del i vinsten — varför säger regeringen då nej till de vinstdelningssystem som många företag redan infört? Det är vinstdelning i ordets verkliga mening, där företaget och företagets anställda kommer överens om att ge de anställda personliga andelar i företagets vinst. Då främjas arbetsviljan. De anställda får intresse av en högre vinst i företaget, för det höjer även deras inkomst. Men med den socialdemokratiska modellen skall inte vinsterna delas med de anställda — de skall socialiseras genom fonder, styrda av politiker och fackliga organisationer. Inte ett öre kommer dem till del som arbetat ihop vinsten. Det är de fackliga och politiska företrädarna som får hela inflytandet. För det tredje säger socialdemokraterna att de nya vinstoch utdelningsskatterna skall förstärka företagen och skapa nya jobb. Så sade finansministern i sitt förstamajtal. Men hur stärks företagen om de mest framgångsrika får betala en extra straffskatt, som skärper bolagsskatten med drygt 50 96? Det försvagar företagen i stället. Och värre är att det undergräver livskraften i det bästa vi har inom svenskt näringsliv. Räknat på 1982 års utdelningar motsvarar utdelningsskatten och den extra bolagsskatten tillsammans lönekostnaden för mer än 13000 anställda. Skapar det nya jobb? Nej, tvärtom. Snarare offras jobben för era gamla socialistiska dogmers skull. För det fjärde skall fonderna understödja den solidariska lönepolitiken. Så heter det i den socialdemokratiska partikongressens fondbeslut. Det argumentet har med en förödande skärpa smulats sönder av den sista expertrapporten från löntagarfondsutredningen. Den solidariska lönepolitiken leder till att de företag som inte kan bära löneökningarna, som inte har råd med det, slås ut. Det måste kompenseras av att starkt expansiva företag växer snabbt och får stora vinster. Genom utdelningsskatten och den nya vinstdelningen förhindras, eller i varje fall försvåras, detta. Och då har jag ändå inte tagit hänsyn till den ytterligare belastning som den lönebaserade avgiften innebär, men den skall också tillkomma. Den samlade effekten av fonder och solidarisk lönepolitik blir att man skär i bägge ändar. Svaga företag slås ut av den solidariska lönepolitiken, starka företag hindras från att växa genom att man kuperar deras vinster med fondernas hjälp. Svenskt näringsliv blir svagare och svagare. Det är industrifientlig politik och ingenting annat. De som drabbas är inte bara de miljontals löntagare som lever på de jobb som skapas i våra svenska företag. Nej, vi drabbas alla. Alla också i den offentliga sektorn, som är beroende av vår industris styrka. Och alla andra, unga, gamla, sjuka, handikappade osv., som för sin försörjning till slut också måste lita till vad vår industri kan skapa, drabbas. Herr talman! De många motsägelsefulla skälen för fonderna tål inte på en enda punkt en saklig granskning. Ett efter ett faller de som dominobrickor när de prövas. Så har varit fallet i väl ett decennium. Men det finns ett argument som gör fondförslaget logiskt. Det är Aftonbladets: ”Fonderna är otvivelaktigt en av de i klassisk mening mest socialistiska reformer som socialdemokratin någonsin varit ute för att förverkliga”, skrev Aftonbladet för en tid sedan. Jag ger tidningen rätt. Finansministern säger i sitt svar att regeringen skall inbjuda oppositionen och arbetsmarknadens parter för att diskutera ”de problem som rör löntagarfonderna”. Men problemet med fonderna är mycket enkelt. Fonderna går inte att förena med marknadsekonomin. Under den tid jag själv satt som ledamot i löntagarfondsutredningen kunde jag i detalj konstatera att det helt enkelt inte går att förena löntagarfonder med marknadsekonomi. När den ekonomiska makten växer ihop med den politiska och den fackliga har vi fått ett nytt ekonomiskt system: en korporativistisk socialism. Den 1 januari 1984 — just 1984! — införs av allt att döma löntagarfonder i Sverige. Det sker i fullt demokratisk ordning. Socialdemokrater och kommunister har fått riksdagsmajoritet för att införa fonderna. Men, herr talman, vi lägger inte ned vapnen, därför att detta är en strid, viktigare än någon annan i dagens Sverige. Det är mitt löfte att var röst för vårt parti i 1985 års val är en röst för att avskaffa dessa kollektiva fonder.

Herr talman! Det är en mycket angelägen fråga som här har väckts omkring löntagarfondernas införande. Det är därför på sin plats att jag här ger några av centerns synpunkter på frågan. Vad det i själva verket är fråga om är om vi skall lämna det samhällssystem i vårt land som har byggts i stor enighet till förmån för ett annat system, byggt på socialismens grunder. I sitt svar till Ulf Adelsohn säger finansministern att fonderna skall ägas gemensamt. Han försöker att med ett ord som associerar till det positiva ordet gemenskap dra en dimridå över vad saken i själva verket gäller. Det är ju fråga om att tvångsvis avsätta delar av vissa företagsresultat, och det är fråga om att tvångsvis avsätta av befintligt löneutrymme till kollektiva fonder. Jag säger med avsikt företagsresultat — det är inte alls säkert att det är fråga om någon vinst i egentlig mening, än mindre om s.k. övervinst. Varje hittills diskuterad vinstavgift har utgått från det enskilda året. Om det goda resultatet det året behövs för att väga upp tidigare klena resultat eller om det behövs för att klara en sämre konjunktur tar vinstavgiften inte någon hänsyn till. Det är märkligt hur verkligheten undan för undan korrigerar socialdemokraterna. Verkligheten är den socialdemokratiska argumentationens värsta fiende! För åtta, tio år sedan hette det att löntagarfonderna var nödvändiga för att kapa övervinsterna. I dag vet vi hur ihålig propagandan om övervinsten var. I ett senare skede blev löntagarfonderna något slags universalmedicin. Det fanns praktiskt taget inte ett näringspolitiskt problem, inte ett branschproblem, inte ett sektorsproblem, inte ett företag som saknade förutsättningar för fortsatt verksamhet utan att beskedet kom från någon socialdemokratisk talarstol: Om vi hade haft löntagarfonder, då skulle vi inte ha haft några sådana problem. Även denna homeopatiska tro på löntagarfonderna som universalmedicin tycks ha upphört. Insikten om att verkligheten, kostnadsläge och konkurrenskraft är avgörande för näringslivets utveckling tycks ha fått ett visst fotfäste, och bra är väl det. Nu säger finansministern att fondpengarna skall gå till livskraftiga företag. Men i sitt svar förbigick han med tystnad en mycket väsentlig sak, nämligen frågan om varifrån löneavgiften skall tas. Skall den tas ur det befintliga löneutrymmet, eller skall arbetstagarna först ta ut hela löneutrymmet och fondavgiften därefter läggas ovanpå som en ren extrabelastning på företagen? Gäller det sistnämnda alternativet är det bara att konstatera den ofrånkomliga konsekvensen i form av försämrad konkurrensförmåga och utslagning av företag och därmed ökad arbetslöshet osv. Detta gäller även om de politiska instanserna förutsätter att avgifterna skall tas ur löneutrymmet och detta inte respekteras i avtalsuppgörelserna. Löntagarfonderna är onekligen en äventyrlig politik i en brydsam tid, inte bara i vårt land utan också internationellt. Det är därför mycket förvånande att socialdemokraterna mot denna bakgrund håller fast vid löntagarfonder Låt mig återvända tio år tillbaka i tiden till 1970-talet. Det finns skrämmande likheter med den argumentation man förde då. Då var höjda arbetsgivaravgifter en patentmedicin i finansieringspolitiken. De utgjorde en mycket väsentlig beståndsdel i den svåra kostnadskris som drabbade näringslivet vid decenniets mitt. I dag är socialdemokraterna beredda att genomdriva en höjning av arbetsgivaravgifterna med kommunisternas hjälp och har dessutom i sikte att lägga på löntagarfondsavgifter som har samma effekt. Har man redan glömt vad som hände för tio år sedan med urholkningen av vår konkurrenskraft? Jag har träffat många landstingsoch kommunalmän som gett uttryck för stor oro i fråga om avgifterna till löntagarfonderna. Avgifterna i sig kan inte finansieras på annat sätt än genom landstingsoch kommunalskatter. Dessutom går landsting och kommuner miste om skatteintäkter motsvarande 30 96 av alla de inbetalade fondavgifterna. Skattebortfallet för staten blir av minst samma storleksordning. Detta skall ske i en tid då landsting och kommuner redan står inför det svåra problemet att klara ekonomin utan drastiska inskränkningar i verksamheten, och det statliga budgetunderskottet blir allt större. Det är ofrånkomligt att löntagarfonderna inte bara medför avgifter, de kommer även att medföra högre skatter till stat, landsting och kommun. Det har hetat att löntagarfonder är nödvändiga för att klara näringslivets kapitalförsörjning. Detta talar man dock litet tystare om nu. Det har nämligen visat sig att skattefondssparandet givit mycket väsentliga tillskott till kapitalförsörjningen. Enligt den socialdemokratiska doktrinen fungerar det alltför väl, därav finansministerns kritiska inställning i interpellationssvaret. Skattefondssparandet utgör ett bevis på att det går att få både ett brett engagemang och stora tillskott när det gäller företagens kapitalförsörjning utan löntagarfonder. Centern anser inte att den nuvarande formen för detta sparande är något slutgiltigt. Vi kan mycket väl se över de organisatoriska formerna. I det sammanhanget bör den breddning som ägt rum uppmärksammas. Det började med börsnoterade företag allmänt, sedan blev det möjligt för anställda att satsa i det egna företaget om detta var börsnoterat. Därefter blev det i viss utsträckning möjligt att även få inteckningar i icke noterade företag. På den vägen bör vi fortsätta så att detta blir en generell form för företagen, stora som små och både aktiebolag och ekonomiska föreningar. Eftersom den första femåriga bindningsperioden snart går till ända måste också formerna för skattestimulans omprövas. Vad som däremot inte skall omprövas, herr talman, är att det skall vara individuellt och personligt ägande och ett engagemang som skall vara frivilligt. Det är en utveckling i denna riktning som vi i centern förordar. Vi är för kooperation och enskilt ägande, men vi är emot korporativism. Vi säger därför nej till socialdemo kraternas löntagarfonder. Vår principiella inställning kommer att ligga fast, även om fonder kommer att införas. Vi kommer då att medverka till deras konstruktiva avveckling. Trots vad som hänt — då motiven för löntagarfonder fallit undan för undan — fortsätter socialdemokraterna att driva igenom fondförslaget, som det verkar till varje pris. Vad man i själva verket vill göra är att på det här sättet införa socialism. Första etappen togs med beslutet om vinstskatt för några veckor sedan. I dag har finansministern aviserat nya etapper. Löntagarfondståget skall börja rulla, ett stationshåll i taget. Vi vet inte vart tåget går eller var det är när det väl kommer fram — om det kommer fram. Vi vet bara att det går i socialistisk riktning och att det inte är meningen att man bara skall kunna stiga av. Däremot vet vi att det under hela resan kommer att finnas socialdemokratiska konduktörer som tar upp allt fler avgifter och skatter. Finansministern aviserade överläggningar med bl.a. oppositionspartierna. I strikt formell mening kanske det blir överläggningar. Men vänta er inte att centern skall hjälpa till att koppla lok och vagnar och lätta på bromsarna för ett tågsätt som gradvis avvecklar vår blandekonomi och stegvis för oss in i socialism!

Herr talman! För en tid sedan hade den utmärkta Stockholms-Tidningen en ovanligt klarsynt ledare om socialdemokratins bekymmer med sina löntagarfonder. Man ställde sig helt enkelt frågan om inte hela idén från början varit feltänkt.

Det vanliga sättet att arbeta politiskt är att man först analyserar det problem som man har framför sig, sedan bestämmer ett mål för hur det skall lösas och därefter försöker hitta en metod för att lösa problemet. Men i löntagarfondsdebatten tycks man ha gjort precis tvärtom; man har så att säga börjat i slutet. Man har bestämt sig för metoden: löntagarfonder skall det vara, kollektiva löntagarfonder. Hur de skall utformas har man uppenbarligen inte mycket aning om och egentligen inte heller till vad de skall användas. Löntagarfonderna har blivit en lösning som söker ett problem. Till en början var det kapitalbildningen som var huvudsyftet med fonderna. Det fanns inget sätt att få fram riskvilligt kapital till näringslivet på frivillig väg, ansåg man, och därför måste vi ha något slags tvångssparande. Att det var ont om riskvilligt kapital när löntagarfondsdebatten startade är riktigt. Kapitalmarknadsutredningen bedömde på sin tid näringslivets kapitalbehov till ca 2 å 3 miljarder varje år. Den faktiska tillförseln av kapital under 1970-talet var bara några hundra miljoner årligen. Det är nästan ingen överdrift att hävda att aktiemarknaden under den här tiden över huvud taget inte fungerade. Men anledningen till att den inte gjorde det var inte att det fattades pengar. Anledningen var att det inte lönade sig för dem som hade pengar att satsa dem i företagande. Det var mer vinstgivande att köpa diamanter och hoppas på goda realisationsvinster, att köpa tavlor, frimärken och inte minst fastigheter — allt detta var betydligt intressantare placeringsobjekt. Detta berodde inte på avsaknaden av kanaler för kapitalplacering, löntagarfonder eller andra fonder eller institutioner. Anledningen var helt enkelt en kombination av hög inflation och skatteregler som satte sparande i näringslivet i strykklass. I reala termer har aktieägarnas avkastning efter skatt under den senare hälften av efterkrigstiden pendlat litet grand upp och ned kring en enda procent. När de icke-socialistiska regeringarna, som folkpartiet ingick i, angrep det här problemet genom lindring av dubbelbeskattningen på direktägda aktier och skattelättnader för enskilda småsparare som sparade is.k. aktiefonder, fick kapitalmarknaden också liv igen. Under 1981 tillfördes den mer än 2 miljarder i riskvilligt kapital. År 1982 blev det lika mycket, och enligt de prognoser som finns för det här året ser det ut som om kapitaltillförseln, genom de institutioner som då infördes och de regler som då ändrades, kommer att bli ännu större. Men socialdemokraterna gick emot alla dessa åtgärder. Det var ju med det ena mer fantastiska löntagarfondsförslaget än det andra som problemet skulle klaras. Då fick helt enkelt inga andra lösningar konkurrera om uppmärksamheten. Så tycktes den socialdemokratiska filosofin vara utformad. I sin iver att rädda problemet kvar att lösas av löntagarfonder någon gång i framtiden, konstruerade på något hittills okänt sätt, förnekar man existerande lösningar, även dem som visat sig ge bra resultat. Skattereduktionen för aktieutdelning har redan avskaffats. I stället har man infört en särskild utdelningsskatt. Skattefondssparandet skulle också avskaffas, lovade Kjell-Olof Feldt i valrörelsen. Som alla andra vallöften har dess bättre också detta övergivits, eller i varje fall modifierats. Men försämring skall det bli. Hur den försämringen kommer att se ut får vi veta lika litet om som om hur löntagarfonderna skall se ut den dag de till sist är genomförda. Men ett är ändå säkert: Den naturliga marknadslösningen skall på något sätt förstöras — om inte så faller ju också behovet av ökad kapitalbildning som motiv för att införa de åtråvärda löntagarfonderna. Ett annat argument för att införa löntagarfonder har varit att de skulle vara ett stöd för den solidariska lönepolitiken. Tanken är att företag som ger övervinster har större löneglidning än andra företag, vilket anses vara en nackdel. Även detta motiv tycks nu vara svårt att hålla fast vid. För det första har ännu ingen kunnat klara ut vad övervinster egentligen är — och jag tror inte heller att Kjell-Olof Feldt kommer att göra det i den här debatten — eller på vilket sätt övervinster, ifall begreppet skulle gå att definiera, skulle vara ett hot mot några av den ekonomiska politikens mål, t.ex. den fulla sysselsättningen. För det andra har både LO och löntagarfondsutredningen efter närmare studier kommit fram till att det inte finns något egentligt samband mellan vinstnivå och löneglidning i företagen. Regeringens egen löntagarfondsutredare P. O. Edin konstaterar i en rapport ”att lönenivån i det enskilda företaget i ingen eller mycket liten utsträckning bestäms utifrån företagets lönsamhet.” Nils Henrik Schager, som studerat frågan för löntagarfondsutredningens räkning, konstaterar i en artikel i samma ämne att han inte — och veterligen inte heller någon annan forskare — kunnat påvisa något sådant samband. Därför har inte heller skatteoch finansutskottens socialistiska ledamöter egentligen någonting att stödja sig på när de likväl hävdar att det skulle finnas just ett sådant samband. De har bara påstått att det är så. Annars skulle ju också detta motiv för löntagarfonder bortfalla. Men även om det nu skulle gå att påvisa att vinstgivande förtag betalar bättre löner, varför är detta i så fall fel? Och om man anser att det är fel, varför är det statsmakternas sak att försöka rätta till det felet? Skall lönesättningen inte också i framtiden vara en sak för de fria parterna på arbetsmarknaden? Och om man nu skulle komma fram till att lönesättningen faktiskt mer än nu skall bli en statsmakternas uppgift, hur i Herrans namn kan man motivera att detta trots allt begränsade lönesättningsproblem bör angripas genom att man ändrar hela det ekonomiska systemet i Sverige? När de här trots allt litet tekniska motiven för löntagarfonder förefallit litet för torftiga i den socialdemokratiska förkunnelsen för att kunna bära upp den stora visionen bakom löntagarfonderna, har dessa utmålats som en demokratireform nästan i klass med den allmänna rösträttens införande. Men, herr talman, det är att missuppfatta vad som menas med demokrati. Löntagarfonder är ett alternativ till marknadsekonomi — därom torde nu inte råda något som helst tvivel. Men marknadsekonomin är en nödvändig del av just vår politiska demokrati. Marknadsekonomin bygger på ett decentraliserat beslutsfattande inom ekonomins område. Ytterst är det de enskilda konsumenterna som genom sin efterfrågan skall bestämma vad som skall produceras. Kollektiva löntagarfonder bygger på en helt annan tanke: att de ekonomiska besluten skall fattas av majoriteten inom de kollektiv som skall vara fondernas huvudmän. Vilka de kollektiven skall vara har det rått skiftande meningar om i de olika löntagarfondsförslagen. Ibland har det varit fackliga kollektiv man har tänkt sig. ”Med löntagarfonder tar vi över”, utropade LO-tidningen i en nu klassisk sammanfattning av de första s.k. Meidnerfonderna. Enligt andra förslag skulle fondstyrelserna vara politiskt sammansatta, och det tycks föresväva regeringen nu att döma av det svar som finansministern har givit. Ibland har det varit fråga om centrala fonder, i andra förslag har man tänkt sig att landstingen skulle överta uppgiften att sköta det svenska näringslivet. Just nu tycks man inte ha några precisa idéer alls om hur det skall vara. Kanske beror det på att man har insett att inte heller detta motiv för löntagarfonder håller vid en närmare granskning. Det är i så fall hoppingivande. Om det är ökat inflytande för de anställda i de företag där de arbetar som man tänker på när man talar om ekonomisk demokrati, är kollektiva löntagarfonder naturligtvis på intet sätt någon lösning. Starka och aktiva fackliga organisationer som bevakar sina medlemmars intressen som löntagare gentemot arbetsgivarna är ett inslag — ett ganska viktigt sådant — i den ekonomiska demokratin. Rätten för de anställda att få plats i företagens styrelser är ett annat inslag. MBL-lagstiftningen med alla dess brister som bör kunna rättas till är ytterligare ett instrument för de anställda att öva inflytande på sin arbetsplats. Folkpartiet är angeläget om att de fackliga organisationerna skall förbli starka företrädare för de anställda. Vi drev kravet på styrelserepresentation för de anställda i företagens styrelser, och vi har medverkat till MBL lagstiftningen. Vi har gjort det därför att vi menar att det är genom att bidra med sitt arbete som de anställda har rätt till inflytande. Man skall inte behöva bli kapitalist för att få någonting att säga till om på jobbet. Vi stöder också tanken att de anställda skall ha rätt till individuella andelar av företagens vinster, om de genom den ena eller den andra metoden är villiga att bidra till företagens försörjning med riskkapital. Att vi har avvisat och fortsätter att avvisa tanken att detta skall ske genom kollektiva löntagarfonder beror på att dessa innebär en centralisering av makten över kapitalbildningen och därmed över företagen utan att ha någon som helst betydelse för demokratin på arbetsplatserna. Om dessa fonder dessutom i den ena eller andra formen skall styras av facket eller av organ i vilka de fackliga organisationerna har det dominerande inflytandet — den tanken tycks ju att döma av dagens svar ännu inte vara avskriven — blir de dessutom ett hot mot fackets roll som företrädare för de anställda. Fackliga organisationer kan inte på en gång vara företrädare för löntagarna gentemot arbetsgivare och kapitalägare och själva vara den dominerande arbetsgivaren och ha det dominerande inflytandet på kapitalmarknaden. I ett sådant system, hur det än utformas i sina tekniska detaljer, kommer den enskildes intressen inte att kunna hävdas. Löntagarfonder skulle inte ge oss mer demokrati och mindre ekonomisk maktkoncentration. De skulle ge oss mindre demokrati och mer ekonomisk maktkoncentration. Det är därför kollektiva löntagarfonder är logiskt för dem som vill ha en socialistisk samhällsutveckling.

Det är därför löntagarfonderna har blivit en vattendelare i svensk politik. Den skiljer oss som tror på en liberal marknadsekonomi från dem som vill ha ett socialistiskt samhälle. Jag förvägrar inte socialister rätten att vilja arbeta för ett socialistiskt samhälle. I själva verket är det deras plikt att göra det. Vad vi andra däremot kan kräva är att de öppet vidgår att det är till detta deras förslag till löntagarfonder syftar. Det förnekande av de egentliga syftena med förslaget och det smygande med olika delreformer för att till sist få det genomfört som vi hittills bevittnat är ett osunt inslag i den politiska debatten. Att folkpartiet säger nej till kollektiva löntagarfonder innebär naturligtvis inte att vi förnekar att den nuvarande ägarkoncentrationen inom näringslivet skulle vara ett problem. Den marknadsekonomi vi vill slå vakt om skulle fungera bättre om konkurrensen blev effektivare och ägandet mer spritt. Låt mig i starkt sammandrag, herr talman, skissera ett tiopunktsprogram för hur det målet skulle kunna nås. För det första bör vi sprida aktieägandet. Det skall inte vara förbehållet små, ekonomiskt starka grupper. Aktiemarknaden blir attraktiv om det blir en målsättning för den ekonomiska politiken att öka avkastningen på sparande i produktiva tillgångar. Detta kan för det andra ske om man avskaffar den straffbeskattning på aktier som den nuvarande dubbelbeskattningen innebär. Det kan inte ske i ett slag, men det bör vara just en målsättning. Den nuvarande regeringens inriktning tycks tyvärr vara den motsatta. Med den s.k. utdelningsskatten, som riksdagen just har fattat beslut om, har man i själva verket ersatt dubbelbeskattningen med en trippelbeskattning. För det tredje bör vi bredda aktiefondssparandet, inte avskaffa det. I dag är aktiefondsspararna ganska passiva aktieägare. Mer information till skattefondsspararna är en metod att göra dem aktivare. En annan är att se till att den ensidiga knytningen av aktiefonderna till bankerna bryts, t.ex. genom att man går in för att också starta fackliga aktiefonder. Det skulle ge de fackliga medlemmarna både mera av direkt ägarengagemang och ägaransvar än vad kollektiva löntagarfonder någonsin kan ge dem. De opinionsundersökningar som gjorts om graden av entusiasm hos fackföreningsmedlemmarna för de kollektiva löntagarfonderna talar sitt tydliga språk och visar att denna tanke nog är riktig. För det fjärde kan andel-i-vinst-systemet byggas ut. Det systemet innebär just ett individuellt ägande. De anställda bidrar med en del av det annars tillgängliga löneutrymmet som riskkapital, vilket är bra för företaget. Det innebär samtidigt ett sparande för den enskilde, som inte blir mindre värdefullt därför att det är frivilligt. Inte minst för dem som ser ett värde i att de anställda också blir en viktig ägargrupp borde andel-i-vinst-systemet vara attraktivt. I t.ex. Handelsbanken har de anställda just genom ett andel-i-vinst-system blivit den tredje största aktieägaren. För det femte bör det ses som ett angeläget mål för ekonomisk politik och näringspolitik att upprätthålla konkurrensen mellan företagen och att stärka frihandeln. Kollektiva löntagarfonder skulle ofrånkomligen komma att verka i motsatt riktning. Själva idén om det kollektiva ägandet som ersättning för det individuella förnekar ju värdet av konkurrens. Det är uppenbart att de stora ekonomiska kollektiv man i så fall kommer att skapa — egentligen alldeles oavsett hur de ser ut — kommer att finna det bekvämt att på olika sätt försöka hindra ”onödig” konkurrens, både mellan företag i Sverige, på den svenska marknaden, och gentemot importen. Kollektiva löntagarfonder skulle nämligen inte bara — och det gäller även i den skiss som finansministern i dag presenterar eller upprepar — förfoga över en stark ekonomisk och facklig makt, utan sannolikt också bli en mycket viktig politisk maktfaktor. För det sjätte måste de mindre företagens ställning och möjligheter att utvecklas stärkas. Att hota med vinstdelningsskatt och i dess förlängning en kollektivisering av ägandet är att skrämma människor från att starta företag, inte att uppmuntra dem. För det sjunde bör den graderade rösträtten på börsnoterade aktier avskaffas. Tyvärr blev folkpartiet ensamt i riksdagen om att hävda denna reform, som till skillnad från löntagarfonder innebär ett steg mot ökad demokrati i det ekonomiska livet. För det åttonde bör småspararnas ställning på börsen stärkas. En spridning av aktieägandet ger i sig inte stort inflytande för dem som sparar i aktier. Var för sig har de ganska litet inflytande. Men sluter de sig samman, i aktiefonder, genom andel-i-vinst-system och på annat sätt, kan de få ganska mycket att säga till om. För det nionde bör vi ta bort vissa diskriminerande inslag för de kooperativa företagen — också de en bra företagsform. Mittenregeringen lade fram en lagrådsremiss med förslag i den riktningen, men inte överraskande har den socialdemokratiska regeringen dragit tillbaka den lagrådsremissen och därmed, såvitt jag förstår, underkänt de förslagen. För det tionde bör vi stimulera till flera ägarformer när det gäller företag, t.ex. löntagarägda företag. Herr talman! Socialdemokraterna har visat att de är antingen mycket ljumt intresserade av sådana här förslag eller också rena motståndare till dem. Det har på sistone från socialdemokratiskt håll talats mycket om frihet. Men gärningarna talar ett annat språk. Det är inte maktspridning till enskilda individer som socialdemokraterna är intresserade av utan ökad maktutövning genom kollektiva organ. Men för den enskilde blir den makt som då skapas lika oåtkomlig och svår att påverka som en stor privat maktkoncen tration. Frihet genom ökad kollektiv makt är motsatsen till den frihet för individen som vi liberaler arbetar för.

Herr talman! Den spontana reaktion som man såsom socialist känner inför de borgerliga anloppen här i dag är den att det verkar bli allt vanligare i den borgerliga propagandan att i brist på verkliga frågor och problem försöka skapa opinion kring vad som i verkligheten är ett skenproblem. Vad jag inte förstår är att de borgerliga gång på gång upprepar detta konststycke utan att se verkligheten som den är. När Ernst Wigforss 1947 lade fram förslag om skärpt progressiv inkomstskatt och ökade förmögenhetsskatter och arvsskatter, drev man en våldsam borgerlig propaganda om att socialismen stod för dörren, för nu var konfiskatörerna ute och skulle lägga beslag på det privata kapitalet. Nu blev det ingen socialism av Ernst Wigforss skattereformer. Tvärtom blev det en kapitalistisk högkonjunktur av dittills icke skådade proportioner. Så fick vi striden om AP-fonderna. Då blåstes det upp på samma sätt en våldsam borgerlig propaganda, som sade att ett genomförande av AP fonderna skulle medföra socialism och göra slut på marknadsekonomin och friheten. AP-fonderna kom. De skulle användas för viktiga infrastrukturinvesteringar med påföljd att det blev mera investeringskapital över för de privata företagen. I själva verket bidrog AP-fonderna — vilket var en viktig aspekt av dem -— till att stabilisera den kapitalistiska ekonomin och den kapitalistiska högkonjunkturen. Så fick vi den s.k. fjärde AP-fonden. Då var det samma historia, och då fördes sammma pseudodiskussion om att socialismen stod för dörren och att något kvalificerat nytt skulle inträffa. Vad blev följden? Jag kan inte se att fjärde AP-fonden såsom aktieägare beter sig på annat sätt än alla andra kapitalistiska aktieägare. Inte blev det någon socialism av fjärde AP fonden. Vad håller de borgerliga egentligen på med? De startar skräckkampanjer mot socialismen varje gång en sådan här institutionell reform skall genomföras som gäller kapitalbildningen i det nu existerande kapitalistiska samhället. De säger att vi inte behöver sådant utan individuella initiativ och ett individuellt företagande. Jag vet inte om de borgerliga fortfarande lever kvar i någon sorts artonhundratalsmässig idealvariant av kapitalismen. De ser inte att institutionell kapitalbildning är någonting som hör till den kapitalistiska strukturen i sig själv och inte på något sätt är ett hot mot denna. Vad har kännetecknat modern kapitalism under dess framväxt? Jo, att den i sina organisationsformer och former för kapitalbildning har blivit allt mindre personlig och individuell och i stället alltmer organiserad och institutionell. Den har blivit kooperativ och institutionaliserad, kan man säga. Det är någonting naturligt och självklart för den mogna och högt utvecklade kapitalismen. Oavsett om man nu tycker illa eller bra om den, är det ju ett drag som man lätt kan iaktta såsom kännetecknande. Det som kallas välfärdsstaten, med omfattande socialförsäkringssystem, är en annan form för institutionell kapitalbildning. Löntagarfondsidén, sådan den åtminstone officiellt har framförts från SAP-ledningen, är egentligen bara en variant, en kombination av vissa av de vinstbeskattningstankar som Ernst Wigforss hade och finansieringstankar som faller väl in i den typ av organisation som socialförsäkringssystemet representerar. Löntagarfonderna är alltså ingenting nytt. Det är en ny variant av institutionaliserad kapitalbildning av för den moderna, högindustrialiserade kapitalismen fullkomligt normal typ. Jag förstår inte vad ni håller på med för skräckpropaganda. Frågan har inte med socialism eller inte socialism att göra. Det är precis som om de borgerliga vill kalla institutionaliserade kapitalistiska former för socialism. Det som för dem är socialism är i själva verket liktydigt med den högt organiserade kapitalismens arbetsformer. Det är möjligt att de borgerliga har den taktiska spekulationen att de skall kunna utnyttja ett motstånd från många enskilda människor mot institutionaliseringen av kapitalismen genom att kalla den för socialism och vända kritiken mot socialdemokratin. Men det är ju en verklighetsförfalskning. Det är ert eget system ni kritiserar, ert eget systems konsekvenser, dess institutionalisering och dess utveckling. Jag tycker inte heller att de borgerliga skulle finna det med sina intressen oförenligt att t.ex. de fackliga organisationerna bands upp i en form av kapitalbildning som skulle gå ut på att de fick acceptera den typ av inriktning, den typ av teknologi, som det moderna storkapitalet vill ha och vill utveckla här i samhället eller att de skulle ingå i någon form av reglerad lönerörelse, för det är ju vad de borgerliga alltid har förespråkat. Det är den typ av klassamarbete och kontrollerade lönerörelser som ni alltid har velat ha. Nu är det naturligtvis så til syvende og sidst, att om man finge ett fondsystem som kunde agera självständigare, skulle det kunna utgöra inte en stabiliserande faktor utan en faktor som förändrade kapitalismen. Men det stämmer ju inte med det program som socialdemokratin har lagt fram. Däremot finns det strömningar inom socialdemokratin som vill ha en radikalare inriktning, och den frågan har socialdemokratin ännu icke löst.

Herr talman! Ulf Adelsohn har till mig ställt ett antal frågor som gäller tidsplanen, arbetssättet, remissförfarandet osv. i löntagarfondsfrågan. Denna interpellation har nu framkallat en parad av partiledare och vice partiledare, som frustande av kamplust störtar sig uppi talarstolen för att alla bevisa att de är redo att kasta inte bara den första stenen utan den sista också mot varje löntagarfondstanke, var den än dyker upp. Jag gratulerar damerna och herrarna till det mod och den framsynthet som ni visar. Men avsikten med den här paraden är bara alltför uppenbar.

Därför måste nu på nytt — och här ger jag Jörn Svensson obetingat rätt — det gamla monstret fås att marschera igen, det monster som skall sluka marknadsekonomin, näringslivet, demokratin och friheten. Till varje pris måste det hållas vid liv. Jag tycker det är symtomatiskt att när man nu gick in i en sakdebatt var det inte någon som i sitt inlägg berörde det förslag till vinstdelning som faktiskt föreligger. Ulf Adelsohn kallade det en högst industrifientlig politik att över huvud taget ha någon vinstdelning. Såvitt jag förstår är det i stället reaktionerna på förslaget om vinstdelning, som nu föreligger från den Edinska arbetsgruppen, som har skapat oro bland de borgerliga valstrategerna. Från börskommentatorer och företrädare för näringslivet är reaktionerna att detta var ett ganska milt förslag, det berör bara ett fåtal av de verksamma företagen. Det ger särskilda favörer åt tillväxtföretag och de produktiva företagen. Det kommer i hög grad att bli de icke-produktiva, finansiella eller spekulativa företagen som får betala. Jag har inte sett några reaktioner ute i den ekonomiska verkligheten, t.ex. på aktiebörsen, som tyder på att man drar någon annan slutsats. Detta vill man inte diskutera. Jag har inte heller begärt det. Jag har inte kommit hit för att diskutera de förslag som nu föreläggs — jag har kommit för att svara på en fråga hur vi tänker arbeta med dessa förslag, hur de kommer att remissbehandlas och vilka diskussioner vi kommer att föra. Men jag kan utfärda en liten varning. Jörn Svensson erinrade om ett antal debatter och kampanjer som vi haft i Sverige som gällt frågor om socialdemokratiska förslag till förändringar i vårt samhälle. Vi har hört så många gånger att dessa skulle vara dråpslag av den mest fruktansvärda art mot väsentliga, grundläggande värden. Nu utnämnde Ulf Adelsohn denna fråga till den absolut viktigaste stridsfråga som moderaterna har att kämpa med. Ulf Adelsohn är inte precis mannen som är känslig för ordens valörer. Häromdagen utnämnde han den tillfälliga höjningen av löneskatten som det värsta som kunde hända Sverige. Dessutom utställde Ulf Adelsohn ett löfte inför 1985 års valrörelse. Det första vallöftet i den valrörelsen har sett dagens ljus: Moderata samlingspartiet skall avskaffa de fonder som det ännu inte föreligger något förslag om, ännu mindre har fattats beslut om och som än mindre existerar i verkligheten. Dem lovar han, redan nu, att avskaffa. Här kommer nu varningen. Ni förde från högerns sida — eller kanske det hette moderata samlingspartiet redan då —- samma kampanj mot fjärde AP-fonden. Jörn Svensson erinrade om det. Och eftersom de fonderna lever på avgifter, är kollektivt uppbyggda, har löntagarmajoritet och köper aktier, hade jag ju väntat mig att den första åtgärd som den borgerliga regeringen skulle vidta skulle vara att omintetgöra denna den största socialiseringsaktionen i vår moderna historia, som en numera avsutten folkpartiledare utnämnde det till. Men vad hände, herr talman? Jo, moderatledaren och ekonomiministern Gösta Bohman föreslog riksdagen att bygga ut fjärde AP-fonden med ytterligare 800 miljoner för att köpa upp fler företag, avskaffa mer marknadsekonomi och införa ytterligare kollektiv maktkoncentration. Varför? Jo, fonderna behövs för näringslivets kapitalförsörjning, skrev regeringen i sin proposition. Eftersom ni inte höll löftet att avskaffa fjärde AP-fonden tycker jag ni skall vara försiktiga med att ställa ut löften om att avskaffa fonder, då ni ännu inte sett hur de ser ut, hur de beslutats eller hur de kommer att fungera i praktiken. En smula försiktighet och ödmjukhet är faktiskt av nöden även i denna fråga, herr talman.

Herr talman! Först vill jag tacka Kjell-Olof Feldt för denna maning till ödmjukhet, en egenskap som både han och jag i mycket hög grad är bärare av. Efter att ha hört Jörn Svensson, som är kraftfullt emot detta förslag som ett ytterligare steg i den kapitalistiska samhällsbyggnaden, undrar jag: Vad har ni betalt kommunisterna för att få dem att gå med den här gången, så att ni får majoritet? Eller kommer det även här att bli nödvändigt med en ytterligare köpslagan, någon momsuppgörelse eller någon arbetsgivaravgiftshöjning av särskilt slag, för att få med kommunisterna? Såvitt jag förstår motsatte de sig mycket starkt detta förslag. Jag sade att det var ett mycket klart svar, Kjell-Olof Feldt, och jag tycker att det är mycket klart och entydigt. Det är ett svar som säger att ni inom ramen för LO:s och SAP:s kongressbeslut skall genomföra ett förslag som höstriksdagen skall fatta beslut om. Då utgår jag naturligtvis från vad Kjell-Olof Feldt har sagt i sitt skriftliga förslag, inte i möjliga glidningar eller halvglidningar nu, som jag tycker är ointressanta. Kjell-Olof Feldt sade att detta förslag kanske kommer att upplevas som förnuftigt, kommer att hjälpa till, inte alls kommer att vara så farligt. Jag föreställer mig att det säkert finns de som inte är så misstänksamma — bl.a. en och annan middagsgäst — som kan låta sig luras av fagert tal och styckevis och delvis framlagda förslag. Men ingen kommer att låta sig luras av helheten, nämligen att man skall ha en del som är vinstbaserad och en avgift som är lönebaserad. Och detta förslag skiljer sig ju från AP-fonderna, där riksdagen fattar specifika beslut om avsättning och där inte facket med automatik får pengarna, och som dessutom har en begränsning för de medel som får användas. Med detta inflytande, som jag sade inledningsvis, sammanförs den politiska, den ekonomiska och den fackliga makten på en hand. Det är betydligt fler än jag, t.o.m. socialdemokrater, välkända sådana, som har sagt att detta icke går att förena med en marknadsekonomi. När jag satt i utredningen försökte jag att i detalj, som jag sade förut, sätta mig in i detta. Det fanns inget förslag som tålde en jämförelse med marknadsekonomin, det fanns inget förslag som kunde kombineras, när man säger att i de fackliga organisationerna skall medlen kollektivt ägas och styras och med automatik skall medlen föras dit. Det är det som är det helt avgörande. Det är klart att ett eller annat företag kan säga: Detta drabbar inte oss så förfärligt mycket. De är kanske förtjusta, medan andra företag som drabbas mer är mindre förtjusta. Men det intressanta är att det drabbar hela vårt näringsliv, mer eller mindre. Jag undrar: På vilket egentligt sätt kan detta hjälpa till? Enligt förslaget skall ju pengarna föras till s.k. livskraftiga företag, och de skall enkannerligen också tas från livskraftiga företag — från de ruinerade företagen lär det inte finnas några pengar att hämta. Vad är det då som gör att dessa fackliga och möjligen politiska potentater bättre vet hur vinstmedlen i exempelvis ett starkt framgångsrikt företag som Pharmacia skall användas någon annanstans än i Pharmacia? Meningen är väl näppeligen att ta pengar från Pharmacia och sedan via ett klokt politiskt-fackligt beslut lämna tillbaka samma pengar, utan de skall föras någon annanstans. Rimligtvis skall det sitta ett antal fackligpolitiska ledare och bättre än näringslivets professionella ledare avgöra vart pengarna skall gå. På vilket sätt kan detta hjälpa till? Jag förstår det inte. På vilket sätt kan det hjälpa till i avtalsrörelsen, som ni säger, att 1 90 av löneavgiften — jag utgår från det förslag som tidigare har lagts — redan från början skall vara förbehållen dessa fonder? På vilket sätt kan vi få en lugn och återhållen avtalsrörelse, som efter regeringens devalvering är viktigare än någonsin, om vi går in med även denna belastning i 1984 års avtalsrörelse, att 1 20 från början skall vara undantagen från löneutrymmet? Det förstår jag inte. Det är riktigt att jag levererade ett sådant vallöfte, att vi moderater garanterat skall verka för att avskaffa dessa fonder. Jag lade märke till att Karin Söder sade att man från centerns sida också skulle medverka till fondernas konstruktiva avveckling. För oss är detta socialism, Kjell-Olof Feldt. Detta är ett nytt förslag, av en helt annan innebörd än som tidigare lagts fram i Sverige. Vi har diskuterat i tio år, och om Kjell-Olof Feldt inte tror Karin Söder eller mig, kanske han tror Aftonbladet, som kallat förslaget för en av de i klassisk mening mest socialistiska reformer som socialdemokratin varit ute efter att förverkliga. Beskyll inte oss för att ha sagt det!

Herr talman! Finansministern sade att vi på den icke-socialistiska sidan har en frustande kamplust. Det tror jag det. Trots vad som här har sagts från olika håll är det ju så att löntagarfonderna är ett steg in i socialismen. Den här frågan skiljer sig från dem som tidigare har nämnts här — AP-fonder och olika typer av försäkringssystem. Det har ju bekräftats gång på gång av olika företrädare, både för socialdemokratin och för fackföreningsrörelsen. Sigvard Marjasin sade t.ex. i fjol att det är klart att löntagarfonder är en väg till socialismens genomförande. Exemplen skulle kunna mångfaldigas. — Därav kommer vår frustande kamplust, eftersom vi är emot socialism. Då får också finansministern finna sig i att det blir en debatt omkring dessa frågor när de aktualiseras, även om svaret bara innehåller en tidsplan. Men jag blev litet konfunderad, och det vore betydelsefullt om finansministern här ville göra ett klarläggande. Om jag uppfattade det rätt sade finansministern att löntagarfonderna skulle vara en del av en decentraliserad marknadsekonomi som vi alla står bakom. Vi i centern står bakom en decentraliserad marknadsekonomi, där vi tillvaratar de sociala och miljömässiga aspekterna. Jag tror att det är viktigt att vi här får en förklaring, för en decentraliserad marknadsekonomi är definitivt inte förenlig med socialism. Vi vill gärna ha klarhet i vad finansministern menar med detta. Jag har i alla fall uppfattat finansministern så som varande socialist. Vad vi är rädda för är detta stegvisa arbete in i löntagarfondssamhället. Det kan så vara att man i den debatt som rört den omtalade vinstskatten diskuterat endast och allenast den lilla biten och funnit att den kanske inte varit så farlig. Men vi tycker från centerns sida att kollektiva löntagarfonder är lika förkastliga om de införs stegvis som om de hade införts i ett samlat beslut. För det är farligt, inte minst ur demokratisk synpunkt, om man genomför en grundläggande förändring i samhället nästan i smyg — utan att folk egentligen har klart för sig vad det är som händer. Därför bygger centerns nej till kollektiva löntagarfonder inte i första hand på oformligheter i enskilda detaljer, utan det bygger på att det är oförenligt med den samhällssyn som vi företräder. Vi vill inte experimentera med grundvalarna för vårt samhällssystem. Detta allra minst i en tid när påfrestningarna är större på de marknadsekonomiska samhällssystemen än vad de varit på mycket länge. Det är inget tvivel om att kollektiva löntagarfonder innebär att man successivt för över ägandet i andra händer än vi har i dag. Det framgår också av en lång rad uttalanden som gjorts, inte minst från LO-håll. Kollektiva löntagarfonder— oberoende av vilka enskilda varianter man har tänkt sig — leder alltså bort från enskilt ägande och fram till kollektivt ägande och ett mera korporativistiskt samhälle. Har man tagit det här steget är risken stor, om man dröjer för länge, att det inte finns någon väg tillbaka. Och då ser vi en fara — även om det inte är avsikten; det vill jag understryka — också för vår demokrati. Jag skulle vilja instämma i den varning som kommit från talarstolen tidigare i dag beträffande de industriföreträdare som alldeles för lättvindigt har fallit i armarna på socialdemokratin. Man blir upprörd när man hör industrins främsta företrädare nästan i klartext säga att de föredrar ett korporativistiskt system framför ett demokratiskt system. Jag hoppas att vederbörande ångrar sig. När man säger att man föredrar en socialdemokratisk regering framför en annan ickesocialistisk — det har faktiskt sagts från olika håll — måste det också betyda, även om man i samma andetag säger att man är emot löntagarfonder, att man inte riktigt vet vad man talar om. Vi i centern arbetar för spritt ägande, för kooperativt ägande och för en bibehållen marknadshushållning på de demokratiska, sociala och miljömäs siga grundvalar som vi hittills har varit med om att bygga upp ett bra samhälle på.

Herr talman!

Vad hade egentligen Kjell-Olof Feldt tänkt sig att kreera för roll här i dag? Trodde han att Ulf Adelsohn, Karin Söder och jag tänkte säga att han på något sätt skulle vikariera för riksdagens upplysningstjänst och ge oss vissa praktiska besked om hur det var med det ena och det andra i olika slags skrifter och rapporter? Men egentligen, herr talman, är det betecknande att ledande socialdemokrater tycker att löntagarfondsdebatten är en privatsak för arbetarrörelsen. Det är någonting som man kan diskutera med varandra på LO-kongresser, på SAP-kongresser och kanske rent av i sin partistyrelse, sin partigrupp och sin partiledning. Men man skall inte diskutera den så att det framgår för svenska folket vad saken egentligen gäller. Jag kan faktiskt, herr talman, inte påminna mig att det i detta land någonsin har förts en rejäl löntagarfondsdebatt där socialdemokraterna har ställt upp på fullt allvar för att redovisa vilka skäl de faktiskt har eller för att bemöta de argument som vi som är motståndare till låntagarfonder kommer med. Då måste man fråga sig: Varför denna ovilja att diskutera denna stora reform? För det är en stor reform. Ni hävdar själva att det kanske är den största samhällsreformen på många årtionden. Olof Palme har inte ens nöjt sig med att säga att det handlar om kapitalbildning, löneglidning och maktspridning på kapitalmarknaden, utan att det rent av handlar om det han kallar för det tredje steget i demokratiseringen av Sverige. Borde inte också vi andra få vara med och diskutera hur det tredje steget skall tas eller i varje fall få veta av er som tänker ta det i vilken riktning ni tänker gå? LO har sagt, och jag har inte hört att den har ändrat uppfattning på den punkten, att med dessa fonder — som LO förvisso tillhör de ivrigaste tillskyndarna till — tar vi över. Med detta menas på LO-språk, som också vi andra förstår, att fondernas uppgift faktiskt är att ta över näringslivet, att bli den dominerande ägarkategorin, som det heter på annat håll. Det handlar alltså om ett förslag som kanske är det mest kontroversiella som över huvud taget har diskuterats under efterkrigstiden. När det gäller andra politiska reformer har det i regel gått till på annat sätt. Då har det funnits ett behov eller ett krav från väljarna, och de olika partierna har med utgångspunkt i sina olika ideologier presenterat olika lösningar. Så har vi haft en debatt om detta, hållit val, folkomröstning eller vad det kan ha varit, och människorna har vetat åtminstone ungefär vad det var för slags förslag man stödde, om man röstade på den ena eller den andra linjen eller på det ena eller det andra partiet. Men i denna fråga ligger saken inte till på det viset. I detta fall driver socialdemokraterna alldeles ensamma kravet på löntagarfonder — påhejade av vpk, som naturligtvis vill gå ännu längre och som vi kanske kan räkna bort i det här sammanhanget. Man gör det förebärande vissa motiv — men uppenbarligen utan att dessa är de riktiga och uppenbarligen genom att medvetet förtiga det som är det faktiska motivet. Om Kjell-Olof Feldt nu tycker att detta är ett felaktigt resonemang, så har han möjlighet att gå upp och bemöta det. Jag försökte i mitt förra inlägg gå igenom de motiv för att genomföra löntagarfonder som man har föregivit och visa att de inte håller. Jag sade att det inte går att hävda att löntagarfonder behövs för att vi skall klara kapitalbildningen i Sverige. Kapitalmarknadsutredningen sade, som jag nämnde, att man behöver ett par tre miljarder om året i tillförsel av riskvilligt kapital för att näringslivet skulle må riktigt bra. Löntagarfondsförslaget innebär också att man skall tillföra ett par tre miljarder — i varje fall det förslag som var aktuellt under valrörelsen. Samtidigt har vi visat att vi genom skattefondssparandet, genom att mildra dubbelbeskattningen av aktier och genom en del andra åtgärder har fått fart på aktiemarknaden, och ett riskkapital i den storleksordningen har faktiskt tillförts utan löntagarfonder. LO självt och regeringens eget kansli har visat att den solidariska lönepolitiken icke kräver löntagarfonder för att kunna fullföljas och att det i själva verket inte finns något samband mellan löneglidning och lönsamhet i företagen. Det var det andra argumentet. Jag har själv hävdat — det är naturligtvis en värdering — att om det är företagsdemokrati man är ute efter, skall man inte gå vägen över ägandet. De anställda skall ha inflytande i företagen därför att de bidrar med sitt arbete. Man skall inte behöva bli kapitalist för att ha någonting att säga till om på jobbet, och framför allt inte den typ av mycket anonym ägare i stora kollektiva fonder som det här är fråga om.

Fru talman! När vpk uppträder i denna debatt som kritiker framför allt av de borgerliga, men i viss mån också av de ledande inom socialdemokratin, så är det inte därför att vi har några förhoppningar om att få betalt för det, det vill jag försäkra Ulf Adelsohn. Det är ju så att när ett regeringsparti inte ensamt har majoritet, får det ge och ta en smula åt andra partier. Ulf Adelsohn, som har suttit i trepartiregeringar, vet hur det går till. Det ligger inget föraktligt i detta. Vad jag i stället har försökt att få en diskussion om, företrädesvis bland de borgerliga, som inte alls tycks förstå terminologin, är vad ni egentligen menar när ni talar om socialism och vad det egentligen är ni kritiserar när ni säger att olika förslag till förändringar i formerna för kapitalbildningen för det svenska samhället närmare socialismen.

Det är som om denna form av kapitalbildning vore avskyvärd i sig. Det är märkligt att ni kritiserar någonting som är en produkt av kapitalismens eget sätt att växa och fungera. Jag vill hävda att just den form av institutionaliserad kapitalbildning som löntagarfondsidén står för och AP-fonderna stod för, där man sörjer för kapitalbildningen via försäkringssystem och avgiftssystem, är någonting fullständigt naturligt. Det har att göra med att det kapitalistiska industrisamhället, liksom vilket industrisamhälle som helst, kräver en allt större infrastruktur, att den i sin tur kräver sin kapitalbildning och att denna kapitalbildning måste vara garanterad. Det räcker inte med den där lilla personliga kapitalbildningen, utan man måste ha dessa mer organiserade och institutionaliserade former, därför att kapitalismen själv har blivit organiserad och institutionaliserad. Allt detta är en logisk följd av utvecklingen. Ni har samma begreppsförvirring när ni talar om marknadsekonomin. Ni ser inte att denna mer institutionaliserade kapitalism också på olika sätt ingriper i och reglerar marknadsekonomin, modifierar den till någonting annat än vad den var i detta sekels början. Då hade vi en konkurrenskapitalism av något så när klassiskt snitt — vad de klassiska liberala teoretikerna betraktade som sin önskedröm. Man kan ha en socialistisk ekonomi med marknadsekonomi — det är fullt möjligt. Man kan ha en socialistisk ekonomi utan marknadsekonomi. Man kan ha en kapitalistisk ekonomi som har gjort upp med det mesta av den fria marknadsbilden. Vi kan som exempel ta den japanska kapitalismen, där det finns ett mycket kraftigt styrande inslag i kapitalbildningen. Kapitalet styrs tillsådana branscher som om 20-25 år förväntas vara de som man vill satsa på och utveckla. Det är en reglerad och institutionaliserad kapitalism, där staten, regeringen och handelsdepartementet, som är drivande här, spelar en mycket avgörande roll. Men Japan har för den skull inte blivit mindre kapitalistiskt. Man kan säga att det har blivit superkapitalistiskt — kapitalistiskt i en annan och högre form. Men Japan har inte blivit mera socialistiskt till följd av dessa mer institutionaliserade former och detta starka ingripande från den politiska delen av statsmakten i kapitalbildningsprocessen och näringslivets utvecklingsprocess, för det har i och för sig inte något med socialism att göra. Det är denna fråga som det skulle vara intressant att få belyst av de borgerliga. Ni missuppfattar uppenbarligen någonting som är en utvecklingsfas i det system som ni själva är anhängare av. Om ni upplever den utvecklingsfasen i ert eget system som kontroversiell, är det onekligen ideologiskt intressant. Då ställer ni den klassiska 1800-talsliberalismen gentemot dagens kapitalism. Det är en intressant ideologisk brytning. Från vpk ser vi hela frågan om socialism och löntagarfonder på ett helt annat sätt. Löntagarfonderna i sig har inget med socialism att göra, och de leder som organisatorisk kapitalbildningsform inte alls till socialism. Frågan om socialism och löntagarfonder är inte en kapitalbildningsfråga, utan det är en fråga om huruvida den ena eller andra organisationsformen försvagar eller förstärker arbetarklassens, i vid mening, makt visavi kapitalägarnas. Om vi försöker göra en litet mer distanserad analys av vad genomförandet av ett löntagarfondssystem skulle få för verkningar, finner vi att det kan finnas löntagarfondssystem som i själva verket binder upp arbetarklassen och dess organisationer till förmån för en superkapitalistisk utvecklings vidare steg. I så fall minskar inte kapitalägarnas inflytande. Man kan naturligtvis också tänka sig en form av löntagarfondssystem där fonderna för en helt självständig politik som har udden riktad mot själva de kapitalistiska maktoch ägandeformerna. Frågan om det socialdemokratiska löntagarfondsförslaget sist och slutligen kommer att vara av det ena eller det andra slaget kan för dagen inte besvaras, eftersom den debatten inom socialdemokratin uppenbarligen inte är över. De hittillsvarande varianterna har snarare varit mer av den stabiliserande typen än den samhällsförändrande.

Fru talman! Jag anmälde mig till denna debatt i tron att jag skulle få en replikomgång med finansministern. Men han har tydligen uteblivit från talarlistan, så jag får väl tala ändå. Finansministern börjar med att säga att vad vi önskade, Ulf Adelsohn, Karin Söder och jag, var att få monstret att marschera igen — det märks att Kjell Olof Feldt har börjat gå i Olof Palmes dialektikskola— men det lyckades vi inte med. Monstret håller sig i mörkret. Tydligen är monstret lika förskräckt för ljuset som trollet. Om det kommer ut riskerar det att dö, och då är det bättre att hålla till i skuggan. Får jag till Jörn Svensson säga att visst är det på det viset, och visst har vi upptäckt det, att kapitalismen har ändrat karaktär under årtiondenas gång. Det äri dag inte— i varje fall inte i någon stor utsträckning, det är mest i C.-H. Hermanssons böcker — enskilda personer och familjer som är de stora kapitalägarna, utan de är snarare instutitionerna som är det — investeringsbolagen, bankerna och andra finansbolag. Om det redan i dag är institutionerna som är de viktiga kapitalägarna, varför är vi då så rädda för att införa ytterligare en institution som skall kallas löntagarfonder, undrar Jörn Svensson.

Därmed kan de vara förvissade om att oavsett hur de använder det kapital som de till sist på detta sätt får fram, kommer de att få lika mycket nytt kapital året därpå. Det är detta som gör dessa fonder om inte till socialistiska så i varje fall till ett nytt inslag i det svenska ekonomiska systemet. Av dessa fonder kommer att kunna skapas, med all reservation för att vi ännu inte riktigt vet hur de skall se ut, en maktkoloss som blir så dominerande att vi inte längre kan tala om att vi har en marknadsekonomi med mångfald. Vi kritiserar löntagarfonderna därför att de innebär att den maktkoncentration på ekonomins område som förvisso finns i dag kommer att bytas ut mot en som, om de ursprungliga idéerna förverkligas, faktiskt blir total. Att det är en utveckling som Jörn Svensson bör hälsa med tillfredsställelse är naturligt, att det är en utveckling som jag som liberal ser fram emot med skräck är också naturligt.

Fru talman! Det är ju roligt att Ola Ullsten ger sig tid att stanna kvar och debattera när alla moderaterna har gått. I övrigt får man konstatera att upprepning tydligen är alla studiers moder. Nu har vi kommit dit att Ola Ullsten kan tänka sig att diskutera om löntagarfonderna verkligen är socialistiska. Han tycker illa om dem, men han vacklar nu i sin tro på att de är socialistiska, och det är ju ganska intressant. Det bekräftar vad vi tidigare har upplevt i alla sådana här debatter, nämligen att när man från liberalt och konservativt håll angriper den här formen av instutitionell kapitalbildning i mer eller mindre samhällelig regi är man inte trovärdig. Man angrep ju AP-fonderna precis på samma sätt — de var också ett hot mot marknadsekonomin, de var också ett hot mot friheten i den något diffusa innebörd som det begreppet har i den liberala idéevärlden. Ni påstod ju att de var vad ni i dag påstår att löntagarfondssystemet kommer att bli. Det var Bertil Ohlins stora taktiska misstag, att han satsade på att sätta socialismetiketten på AP-fonderna. Det var detta som ledde till liberalismens stora nederlag, eftersom en stor mängd folkpartister förstod att den etiketten inte var den rätta. De förstod att det handlade om en reform inom det rådande systemets ram, en reform som hade vissa progressiva drag, som skulle förbättra den sociala tryggheten i pensionssystemet och som de därför stödde. Men frågan om löntagarfondssystemet är ju mycket mer dubbelbottnad. Om man verkligen vill analysera vad löntagarfonder egentligen är och kan vara, tror jag det är fruktbarare att låta bli de antisocialistiska hetskampanjerna. Det är ganska intressant att se på hurt.ex. den italienska arbetarrörelsen, som gång på gång har ställts inför utsikten att dras in i olika former av institutionaliserat samarbete med kapitalägare och arbetsgivare, reagerar på den här typen av institutionaliseringar i samhället. De ser det hela från ett strikt klassperspektiv. De bryr sig inte så mycket om organisationsformen som sådan, utan de är intresserade av om detta samarbete leder till att de arbetandes faktiska positioner flyttas fram. Och de är inte intresserade av en sådan framflyttning med mindre än att de kan bevara sin aktionsfrihet, dvs. sina organisationers klassmässiga självständighet. De är rädda för korporativism i den bemärkelsen, att om de skulle dras in i ett institutionellt samarbete och detta ledde till att de förlorade sin frihet att agera som intresseorganisation för sin klass, då vill de inte höra talas om det. De vill bevara sin handlingsfrihet. Det här är naturligtvis en problematik som också den svenska fackföreningsrörelsen som företrädare för löntagarkollektivet måste ställas inför. De måste fråga sig: Vilket slags samarbete är detta? Å andra sidan måste de naturligtvis se positivt på en form av löntagarfondssystem som verkligen innebär att de faktiska maktbefogenheterna för löntagarna som organiserad klass ökar på den kapitalägande klassens bekostnad och att man flyttar över makt från den härskande klassen till den ännu icke härskande. Det är ett verkligt framsteg, men ett organisationssystem som innebär att den behärskade klassen går in i ett institutionellt samarbete, som förutsätter att den får uppge sin självständighet och underkasta sig de ramar som i allt väsentligt dragits upp av den kapitalägande klassen, gör att de ställs inför ett annat problem. Med den utgångspunkt jag representerar borde alltså löntagarorganisationerna vara motståndare till den typen av system, men självfallet anhängare av den typ av löntagarfonder som flyttar fram deras positioner utan att rubba den klassmässiga självständigheten hos deras organisationer. Men på den borgerliga sidan vill ni inte diskutera utifrån dessa mera samhällsanalytiska och klassmässiga begrepp. Ni är bara ute efter en enda sak: att sätta falsk etikett på någonting som egentligen är vad man skulle kunna kalla ett uttryck för den kapitalistiska ekonomins vidareutveckling och utifrån det föra en skräckkampanj och skrämma småborgarsjälar för socialismen.

Fru talman! I just den här debatten är vi faktiskt, Jörn Svensson, ute efter att få veta vad det är för etikett som producenten själv har satt på sin ”flaska”. Vad är det egentligen för typ av löntagarfonder vi diskuterar? Det har framgått att man från socialdemokratiskt håll inte är intresserad av att diskutera detta — i varje fall inte offentligt, men man gör det gärna internt. Jag skulle vilja göra tre anmärkningar med anledning av det som Jörn Svensson sade och som -— till skillnad från det som Kjell-Olof Feldt inte säger — är ganska intressant. Det är inte så att jag vacklar i mitt motstånd mot socialismen. Jag menar att förslaget, även om det inte är ett uttryck för den klassiska statskapitalismen, är oacceptabelt ur liberal synpunkt. Vad det handlar om för oss — och det är det väsentliga snarare än etiketten — är att vi vill motverka att man bygger upp kapitalinstitutioner i Sverige som genom sin konstruktion, sin politiska och fackliga makt och sitt stöd i lagstiftningen till sist kommer att bli den dominerande ägaren av svenskt näringsliv. Jag tycker att det är en variant av socialism. Det är ett utflöde av den tankegång som ligger bakom idén att staten skall äga produktionsmedlen. Därför klandrar jag det. Om Jörn Svensson blir lyckligare för att vi kallar den för någonting annat än socialism, skall jag gärna göra det. Men jag kommer att vara lika mycket emot en konstruktion av det här slaget, alldeles oavsett vad vi till sist kallar det för. Det ökar den ekonomiska maktkoncentrationen, och det vill vi bekämpa. Parallellen med AP-fonderna är inte särskilt rimlig. AP-fonderna kom ju tilli ett helt annat syfte. De har kommit till för att hos sig samla de pengar som man sedan skall använda för att ta ut pensioner ur fonderna. Under tiden som pengarna ligger där skall de användas på ett räntabelt sätt. Det är ganska rimligt. De är inte tillkomna för att köpa upp företag, även om de kan bidra till kapitalförsörjning i olika slags företag, begränsat till en viss andel av aktierna och framför allt begränsat med hänsyn till den kapitalmängd som AP-fonderna förfogar över. Den fjärde AP-fonden har — om jag minns rätt — ungefär 150 milj.kr. att disponera. Löntagarfonderna, som vi nu diskuterar, skulle komma att ha ungefär 3 miljarder kronor att disponera. Det behövs inte så förskräckligt mycket fantasi för att inse att löntagarfonder resp. AP-fonder är institutioner med väldigt olika ekonomisk och politisk makt. Jörn Svensson sade någonting som jag tycker är intressant, och jag tycker att det vore bra om han kunde utveckla den ännu mera. Han sade att om löntagarfonderna — om jag nu har uppfattat honom rätt — får makten över kapitalet, i meningen får överta makten över kapitalet från dem som har den nu, då är han med på det. Men om löntagarna genom sina organisationer blir något slags aktörer som kapitalister inom ramen för det marknadssystem som vi har och därmed förlorar sin roll som löntagarnas representanter i ett system där det likaväl finns kapitalistiska inslag, i meningen att det finns även andra ägare, då ser han med viss rädsla på en sådan utveckling. Jag har ännu icke hört någon socialdemokrat förneka att det är precis det senare som är tanken, att man vill ge prioritet åt idén att de löntagarfonder som skall byggas upp skall vara dominerade av fackliga intressen. Deras styrelser skall vara sammansatta genom val där de fackliga organisationerna garanteras ett avgörande inflytande. Är de inte så konstruerade, lär de inte få LO:s sanktion. Det brukar ju regeringens ståndpunkter behöva. Därför är detta ett demokratiskt problem, så jag tycker det är bra att Jörn Svensson och andra diskuterar det. Vad är det som händer den dag då de fackliga organisationer som i dag är sina medlemmars, löntagarnas, talesmän gentemot arbetsgivare och kapitalägare själva också blir kapitalägare och arbetsgivare, rent av de största kapitalägarna? Vart tar den enskilde löntagarens intressen vägen? Hur kan de fackliga organisationerna, som också är ägare och arbetsgivare, representera löntagarna i diskussioner med arbetsgivare om lönesättning, arbetsmiljö och annat som har med arbetslivet att göra? Det här är, som jag tycker, en konsekvens av löntagarfondssystemet som man på ett märkligt sätt förbisett. Jag brukar beskriva det som så att med löntagarfonder, konstruerade på det här sättet, växer facket ihop med näringslivet, som i sin tur blir en delav den politiska makten. Då har vi nått det som jag vill kalla för den totala maktkoncentrationen i Sverige, fackligt, politiskt och ekonomiskt.
Fru talman! Ola Ullsten har nu vid tre tillfällen sagt att vi socialdemokrater skyr debatten om löntagarfonder. Vi skulle vilja förbehålla våra egna medlemmar rätten att debattera den; vi skulle inte vilja gå ut i en öppen konfrontationi en debattsituation i den här frågan. Eftersom jag finner dessa påståenden felaktiga och grundlösa, gör jag ännu ett inlägg i debatten. Alla bör ju vid det här laget veta att knappast någon politisk fråga under 1970-talet har försetts med ett så enormt debattutrymme som löntagarfondsfrågan. Den har varit en central fråga i flera valrörelser. Den har utsatts för den mest påkostade kampanjen någonsin i svensk politisk historia av Svenska Arbetsgivareföreningen och den närstående organ. Men det som har karakteriserat debatten, och i ännu mycket högre grad den kampanj som har styrt debatten, är att den i hög grad har förts på löntagarfondsmotståndarnas villkor. Det är deras beläte som debatten har cirkulerat kring. Det är de som har haft resurserna, pengarna, och fått ett stort antal politiska partier på den borgerliga sidan att ställa upp. Under oppositionstiden hindrades vi att i den statliga utredningen om löntagarfonder utforma konkreta detaljerade förslag. Utredningsarbetet fördes till ett abrupt slut av de dåvarande politiska makthavarna. Det kunde då fortfarande finnas utrymme för vrångbilder av våra avsikter, av vad vi ville uppnå, av de medel vi ville använda och av det samhälle som svensk socialdemokrati står för. Vi har nog knappast, fru talman, beljugits så mycket någonsin tidigare som i denna fråga. Men nu — för första gången — kan debatten föras utifrån konkreta, i detalj utformade förslag. De förslagen kommer att föreligga om ett par månader. Det är på de villkoren som vi tycker att debatten också får ett rimligt innehåll. Ola Ullsten gav sig ini en allegori, ett bildspråk, som kanske inte var så helt lyckat ur hans synpunkt sett. Han hävdade att det är vi som vill hålla monstret i skuggan. Nej, fru talman! Vi vill dra ut monstret i ljuset — det monster som har skapats under de senaste årens propagandakampanjer — eftersom vi vet att den dag då monstret kommer ut i ljuset, då spricker det.

Fru talman! Ola Ullstens senaste inlägg är ju mycket mer konstruktivt och intressant än de tidigare, när han så att säga andligen befann sig i moderatledarens sällskap och under hans beskydd. Det är helt riktigt, som Ola Ullsten säger, att den här rollfördelningen är ett problem. Det är däremot inte, kan man säga, om man ser den i det europeiska perspektivet, ett förbisett problem. Ett problem som diskuteras mycket intensivt i den franska, och framför allt i den italienska, fackföreningsrörelsen är hur man skall undvika att facket som organisation dras in dels i en dubbelroll, delsi en typ av samarbete som hämmar dess självständiga möjligheter att företräda sitt löntagarpolitiksintresse. Och det är mycket möjligt — det kan jag som socialist hålla med om — att om man skall ha ett löntagarfondssystem som skall bevara fackföreningsrörelsen i dess självständiga klassmässiga roll, då kanske det är betydligt bättre ifall ett löntagarfondssystem byggs upp med en beslutsorganisation där representanterna väljs efter särskilda regler, exempelvis genom någon form av fjärde valsedel, som en och annan debattör i den här diskussionen har anvisat. Det är helt klart att man måste ta upp problemet med en sådan boskillnad. Då är vi inne på det som jag hela tiden försökt få de borgerliga att diskutera, nämligen hur ett fondsystem skall se ut, och vi bör överge hela frågan huruvida fondidén som sådan är socialistisk eller ej. Det är en sak som man inte på förhand kan säga någonting om. Till allra sist vill jag bara förebåda att jag i annat sammanhang, när det inte skulle som nu spränga den tematiska ramen för debatten, gärna skall ta en diskussion med Ola Ullsten om stat och socialism. För Ola Ullsten är alltjämt socialism liktydigt med statligt ägande. Jag kan förstå varför han så att säga faller in i den traditionella argumenteringen. Men jag vill erinra om att Karl Marx faktiskt hade som en grundidé i sitt sätt att se på socialismen, att under socialismen skulle staten dö bort. Staten, sådan vi känner den, skall dö bort. Det skall inte finnas någon över det övriga samhället upphöjd maktorganisation. Staten skall dö bort, vittra bort, och ersättas med människornas gemensamma kollektiva självstyrelse.

Fru talman! Per Stenmarck har i en interpellation till kommunikationsministern beskrivit situationen för färjetrafiken över Öresund. Han har framhållit att färjetrafiken under en följd av år har gått ner kraftigt, och hävdat att det främsta enskilda skälet till denna långvariga trendmässiga nedgång sannolikt är den s.k. lex Öresund. Denna författning anger bl.a. att spritdrycker, vin och maltdrycker inte får utlämnas till passagerare för att föras i land och att högst 20 cigarretter eller motsvarande mängd andra tobaksvaror lämnas ut till passagerare per enkel resa. Vidare har Per Stenmarck hävdat att bestämmelserna i övrigt i lex Öresund, vilka i praktiken förbjuder dans eller orkester ombord, gör ett närmast komiskt intryck. Per Stenmarck har uttalat att bestämmelserna bör ändras så att dubbelt så många cigarretter eller motsvarande mängd andra tobaksvaror får lämnas ut och att en översyn bör göras av bestämmelserna i övrigt. Mot denna bakgrund har Per Stenmarck ställt följande frågor till kommunikationsministern. 1. Är regeringen beredd att medverka till att den skattefria försäljningen av cigarretter och annan tobak kan ökas, i enlighet med vad som här framförts? 2:ÅTr regeringen beredd att ta initiativ till en sådan uppluckring av lex Öresund i övrigt att onödig detaljreglering undanröjs? 3. Är regeringen beredd att ta upp diskussioner med den danska regeringen i denna fråga, i syfte att nå nödvändiga förbättringar i Öresundstrafiken? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Mitt svar på den första frågan är nej. Det är enligt min mening principiellt felaktigt att stödja viss trafikverksamhet genom ökade möjligheter till skattefria inköp. Dessutom anser jag, i motsats till Per Stenmarck, att den av honom förordade ökningen av tobaksförsäljningen ombord på färjorna i Öresund knappast skulle komma att påverka lönsamheten för rederierna i någon nämnvärd grad. Som svar på den andra frågan vill jag säga att det enligt min mening inte förekommer någon onödig detaljreglering av fartygstrafiken över Öresund. Bestämmelsen om att obeskattade varor inte får medföras på fartyg, om huvudsyftet med turen inte är att upprätthålla trafik i egentlig bemärkelse, är sakligt motiverad och bör gälla även i fortsättningen. Jag är därför inte beredd att ta initiativ till en uppluckring av gällande bestämmelser. Som en konsekvens av mina svar på de två första frågorna är svaret på den tredje frågan nej.

Fru talman! Jag ber att få tacka finsministern för svaret på min interpellation. Sedan många år tillbaka pågår en debatt om vilken typ av förbindelser som vi skall ha mellan Skåne och Danmark. Men hela frågan om bro eller tunnel är en fråga som ligger en bra bit in i framtiden. Och oavsett vilken uppfattning man har i frågan om de framtida förbindelserna så gäller det också att lösa dagens problem. Det är detta problem som jag har försökt ta upp i den här interpellationen. Dagens problem gäller inte enbart 1983 utan sannolikt för ganska många år framåt i tiden. En i dag högst eventuell fast förbindelse mellan Skåne och Själland kommer med allra största sannolikhet inte att stå klar förrän tidigast någon gång under andra hälften av 1990-talet. Även under tiden fram till dess måste vi — för handel, nöjesverksamhet, kulturutbyte och mycket annat — ha tillfredsställande kommunikationer. av år. Den trendmässiga nedgången har — med något enstaka år som undantag — pågått ända sedan 1972. Det året trafikerades sundet av 27 miljoner passagerare. 1981 var siffran nere i 23 miljoner, och ett år senare hade den sjunkit till 21 miljoner. Detta är en allvarlig utveckling regionalt för Skåne och Öresundsområdet men — tror jag — också för hela Sverige. Det finns naturligtvis många skäl till denna utveckling. Men den främsta enskilda anledningen, som oftast åberopas av de berörda rederierna, till en långvarig trendmässig nedgång är lex Öresund. Och det är också denna som vi, i vår egenskap av politiker, har störst möjlighet att påverka. Det som inträffade efter lex Öresunds tillkomst var givetvis att ombordförsäljningen minskade kraftigt. Som en följd av detta gick också lönsamheten ner. Rederierna tvingades söka andra inkomstkällor, vilket bara kunde ske genom en satsning på ökad volym. En förutsättning för detta var en sänkning av biljettpriset. Genom detta ökade också antalet passagerare under en följd av år, dock utan att en nödvändig förbättring av lönsamheten uppstod. Under hela 1970-talet inträffade därefter en serie av händelser som alla negativt påverkade Öresundstrafiken. Oljepriserna steg under hela 1970 talet, avtalsörelserna blev i vissa fall väldigt dyra, och ett antal devalveringar gjorde successivt handel på andra sidan sundet alltmer ointressant. Om jag inte i hastigheten har räknat fel, har elva rederier, som trafikerat olika delar av Öresund, tvingats ge upp sedan 1970. Många människor ha förlorat sina arbetstillfällen. Den flytande Öresundsbro som tidigare fanns är i dag av betydligt mindre omfattning. Ca 50 färjor trafikerade olika delar av Öresund vid lex Öresunds tillkomst; i dag har siffran halverats. Låt mig få citera dåvarande finansminister Gunnar Sträng från riksdagsdebatten om lex Öresund den 26 maj 1961. Han sade då att ”människorna böra ha sina friheter, även om dessa tar sig sådana uttryck som att man köper en ask cigarretter litet billigt i Sundet eller svingar en bägare litet billigare på resan mellan Danmark och Sverige. Jag är inte alls så där ambitiös att jag eftersträvar att alla de gamla rättigheterna skall strykas.

Det framgår också av andra inlägg i denna nu historiska debatt att det fanns tre huvudargument för lex Öresund. De var av nykterhetskaraktär samt av fiskaloch handelspolitisk natur. Den tidigare tillåtna försäljningen innebar — påstods det — en oacceptabelt hög alkoholkonsumtion, att både Sverige och Danmark förlorade skatteinkomster och att handeln med dessa varor minskade på båda sidor om sundet. Inte minst detta sista kom att spela en stor och avgörande roll. Och det är möjligt att lex Öresund mot den bakgrunden var nödvändig då. I dag, ganska exakt 22 år senare, är det intressant att konstatera att de två första argumenten praktiskt taget fallit bort från debatten, förmodligen beroende på att de inte längre är speciellt relevanta. I stället åberopas i dag lex Öresund främst som ett värn för att upprätthålla nykterheten. Och även detta argument är, som jag ser det, tämligen tunt — detta främst av två skäl: 2. Även om lex Öresund skulle tas bort helt, vilket jag i och för sig inte har föreslagit i min interpellation, finns 24-timmarsregeln fortfarande kvar. Detta innebär att dagsresenärer till Köpenhamn eller Helsingör ändå inte skulle ha någon laglig möjlighet att handla så att säga skattefritt. Enligt uppgift som jag har fått från riksdagens upplysningstjänst är ca 80 96 av alla som reser över Öresund borta kortare tid än 24 timmar. Jag har därmed sökt visa att ett borttagande av denna paragraf i lex Öresund egentligen inte skulle få särskilt stor betydelse. Låt mig i korthet få beröra en annan av paragraferna. 4§ innebär i praktiken ett förbud mot orkesteroch dansverksamhet. I ett aktuellt fall gjorde myndigheterna bedömningen att en trubadur vid ett enstaka tillfälle kan accepteras. Detta gör, som jag ser det, knappast lagen mera trovärdig. En paragraf som i praktiken förbjuder underhållningsverksamhet ombord bör inte finnas kvar. Tag bort paragrafen — och vi tillåter folk att ha roligt när de åker över Öresund, inte bara i den danska betydelsen av detta ord, utan också i den svenska! Jag har här sökt argumentera för en ändring av de rigida regler som i dag gäller för färjetrafiken över Öresund. Att jag i min interpellation inte i första hand föreslagit ett direkt borttagande av lex Öresund har främst två orsaker: För det första har jag inte haft avsikten att här föra en polemisk debatt utan att försöka verka för en regional insats och för möjligheten till nödvändiga förbättringar i Öresundstrafiken. Att i det läget föreslå ett direkt borttagande av lagen skulle sannolikt leda till en debatt med helt onödiga låsningar. För det andra tror jag att den totala effekten av andra åtgärder är bättre. Ett borttagande av lagen kommer att ge små effekter för rederierna och därmed också för resenärerna, eftersom 24-timmarsregeln finns kvar. De negativa effekterna av att låta passagerarna på varje enkeltur köpa två paket cigaretter, i stället för ett, är förmodligen små. Men för rederierna kan det innebära skillnaden mellan att klara sig eller att gå under. Det skulle ge en möjlighet till investeringar i nya båtar under 1980-talet. Den möjligheten är i dag väldigt liten. Svaret från finansministern på en av mina frågor gör mig därför något konfunderad. Han säger att den ”förordade ökningen av tobaksförsäljningen ombord på färjorna i Öresund knappast skulle komma att påverka lönsamheten för rederierna i någon nämnvärd grad”. Vad är egentligen detta? I själva verket är det ju så, att en mycket stor del av intäkterna hos färjor på andra håll kommer just från ombordförsäljningen. För Öresundstrafiken skulle det innebära miljonbelopp, troligen mångmiljonbelopp. Detta viftas bort av finansministern. Låt mig därför ställa frågan: Vad är det som gör att finansministern utgår från att en ökad försäljning inte skulle påverka lönsamheten? Det är också mycket bekymmersamt att finansministerns svar inte andas en stavelse, inte ens en antydan, till förståelse för att det faktiskt finns problem. Och det går som bekant inte att lösa några problem förrän man har insett att de finns. I en enkät i Sydsvenska Dagbladet för någon vecka sedan framgår det att en klar majoritet av 32 tillfrågade riksdagsledamöter från Malmöhus län och Fyrstadskretsen förespråkar någon form av ändring av lex Öresund. Detta vittnar om att frågan bör kunna föras bort från det partipolitiska fältet. Tyvärr vittnar finansministerns svar om en annan inställning. Detta tycker jag är beklagligt. Men om han nu inte vill lyssna på mina förslag — och det hör ju tyvärr ibland till det politiska spelet att inte lyssna på meningsmotståndare — så lyssna i stället på det egna partiet! Slå en signal till herr Yngvesson i Malmö — han har i pressen framfört liknande tongångar. Eller lyssna på socialdemokratiska riksdagsledamöter, som i en tidningsenkät till övervägande delen svarade ja på frågan om ”särbestämmelserna för trafiken över Öresund bör slopas”. Finansministern och regeringen har nu chansen att göra en historisk insats för Öresundsregionen genom att ta initiativ till att den flytande Öresundsbron återigen blir möjlig. Låt mig därför bara få avsluta med att ställa ytterligare en fråga. Finansministern är uppenbarligen inte beredd att tillmötesgå de önskemål som jag här har framfört. Vilka åtgärder anser då regeringen bör vidtas för att nå nödvändiga förbättringar i Öresundstrafiken?

Herr talman! När Per Stenmarck i sin interpellation tar upp frågan om lex Öresund väljer han att rikta in sin kritik på två exempel på det som i allmänhetens ögon kan uppfattas som krångel. Det ena är att man bara får köpa en ask cigaretter per tur, det andra är förbudet mot flera trubadurer. Jag kan gärna erkänna att alltför detaljerade bestämmelser kan få löjets skimmer över sig. Varför skulle t.ex. inte vanlig underhållning kunna få förekomma i ordnade former? Det är en detalj som faktiskt borde vara mogen för omprövning. Men många tror att det var på svensk tillskyndan som det förbudet kom till, att det var ett utslag av Krångelsverige. Men forskar man närmare finner man att det faktiskt var på initiativ av det gemytliga Danmark som bestämmelserna mot trubadurerna kom till. Vad vår då motivet? Gissningsvis att danskarna ville understryka att båtarna huvudsakligen skulle vara transportmedel och inte främst restauranger och nöjesfält. Men det är nog inte detta förbud som Per Stenmarck är ute efter, när han vill ompröva lex Öresund. Det egentliga ärendet tassar han kring som katten kring het gröt. Det tror jag är den fria försäljningen av sprit ombord. Men det sägs inte rent ut, han kommer i sin interpellation inte närmare än så här: ”Regeringen bör också göra en översyn av lex Öresund i övrigt.” Varför inte tala ur skägget och nämna saken vid dess rätta namn? Nu döljs frågans vida konsekvenser genom att Per Stenmarck med sina formuleringar får det att låta som om det bara gällde det vanliga svenska krånglet och frihetsinskränkandet. Man får hoppas — men det framgår tyvärr inte av de frågor som Per Stenmarck har ställt — att han är medveten om att den skattefria spritens vara eller icke vara på båtarna mellan Sverige och Danmark inte är en fråga enbart för finansministern och inte heller bara en fråga om kommunikationer. Det är en fråga som faktiskt också har sociala aspekter. Man kan verkligen med fog undra om de som enligt min uppfattning ensidigt driver frågan om skattefri sprit på Öresundsbåtarna har klart för sig konsekvenserna för främst, men inte bara, ungdomar som naturligtvis i ökad utsträckning skulle frekventera den här linjen. Avsikten är ju just att resandefrekvensen skulle öka. I verkligheten kan emellertid en ökad spritförsäljning på båtarna fungera som en bumerang och motverka sitt eget syfte. Många har omvittnat att med en ökad spritförtäring ombord, som kraftigt sänkta priser medför på de korta resor det här är fråga om, skulle det uppstå problem och vantrivsel som skulle få många att avstå från en sådan resa. Alla de som utan reservationer har svarat ja på den fråga som Per Stenmarck hänvisade till och som hade ställts i Sydsvenska Dagbladet om fri försäljning av skattefri och därför billig sprit tycks tro sig leva i den bästa av världar, där det råder full harmoni, där marknadskrafterna kan tjäna pengar på fri försäljning av sprit, utan att det medför några besvärande sociala konsekvenser. För det var inte tobak eller underhållning som var den stora frågan, utan det var den skattefria spriten. Det förefaller som om förespråkarna för denna nya alkoholliberala inställning inte har tagit tillräckligt intryck av de kraftiga varningssignalerna från omdömesgilla läkare som kommer i kontakt med det utbredda missbruket också bland ungdomar. Eller också lyckas man förtränga den kunskapen i sin iver att fånga upp en ganska obetänksam, förhoppningsvis flyktig, opinionsvind. Dessa läkare, som kommer i kontakt med en ganska obarmhärtig verklighet som inte blir bättre för många ungdomar genom den arbetslöshet som vi också har att dras med, ett socialt faktum, inser behovet av restriktioner och har nog ganska lätt att genomskåda opportunismen i den frihetsförkunnelse som i slutändan medför en kraftig bundenhet i umgänget med alkohol. Vilka sociala konsekvenser det medför känner vi alla till, såväl för familjer och barn som för arbete och sjukvård. Som politiker är vi helt enkelt skyldiga att sätta in frågan om en kraftigt ökad konsumtion av sprit på grund av lägre priser i sitt rätta sociala sammanhang. Det är ett starkt önskemål att trafiken över Öresund, speciellt mellan Malmö och Köpenhamn, där nu förbindelserna är dåliga, verkligen förbättras. Att förbättra förbindelserna via ökad spritförsäljning är en ganska grotesk tanke. Det är inte lex Öresund som har försämrat båtförbindelserna. Resandeströmmen ökade från 1961, då lagen infördes. 1971 kulminerade den med inte mindre än 8,8 miljoner passagerare, och sedan har det gått utför. Detta lär inte bero på att båtarna inte tjänar tillräckligt på den skattefria spriten. I allmänhet har de inte kunnat sälja ens hela sin skattefria tilldelning, som i verkligheten är mycket generös. Den är f.n. 2,5 cl sprit för varje vuxen passagerare. Eftersom långt ifrån alla köper någon sprit ombord är detta faktiskt en ganska frikostig tilldelning. Det innebär en hel snaps för varje man och kvinna som färdas fram och tillbaka över Öresund mellan Malmö och Köpenhamn eller mellan Limhamn och Dragör. Kontrollen sker genom att tullen varje vecka jämför båtarnas spritinköp med antalet sålda biljetter. Då antar man för enkelhetens skull att var tjugonde såld biljett gäller ett barn. Även detta sista är säkert en gynnsam beräkning för båtarna. Den skattefria spriten har enligt uppgift också i stort sett räckt för båtarnas utskänkning. Den kritiserade lex Öresund tillåter alltså skattefria spritinköp som i stort sett täcker efterfrågan. På linjen Limhamn-Dragör har det enligt en upplysning som jag har fått alltid räckt till. På de större båtarna mellan Malmö och Köpenhamn har det också alltid räckt till under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret lär det däremot ha förekommit att man ibland fått köpa mindre mängder beskattad sprit för att kunna ge passagerarna vad de velat ha. Därför är det en felsyn om man tror att båtarna, om de fick köpa obegränsat med skattefri sprit, skulle tjäna mycket mera pengar och att biljettpriserna då skulle bli lägre och turerna tätare. Förutom det galna i att göra en så viktig och vital förbindelse mellan två länder som färjorna beroende av att folk dricker mera sprit är resonemanget i sig antagligen felaktigt. I allmänhet har båtarna ju inte ens kunnat sälja sin skattefria tilldelning. Orsaken till att resandeströmmen ökade så kraftigt efter 1961, då lex Öresund infördes, var att det var billigare för oss svenskar att köpa kött och ost i Danmark och att det för danskarna var billigare att köpa kaffe och socker och en del annat i Sverige. När de förhållandena ändrades minskade också passagerartrafiken, som hade kulminerat 1971, tio år efter lex Öresunds införande. Vi i centern vill ha en väl fungerande båttrafik. Det anser vi vara såväl ett lokalt och regionalt som ett riksintresse. Det är egentligen en skandal att förbindelserna tillåtits bli allt sämre utan att någonting har gjorts åt det. Det är egentligen ganska generande och avslöjande för förespråkarna för en alkoholliberalare inställning att de vill göra förbindelsen beroende av att det säljs mera skattefri sprit. En blivande bro, som skulle bli en kostsam historia, tänker man ju inte finansiera med ökad spritförsäljning — där skall höga broavgifter och statsgarantier garantera finansieringen. Då borde det inte vara främmande för staten att stå för den förhållandevis billiga bro som täta och billiga färjor innebär. Men det avgörande och den viktigaste injektionen för att en bra färjetrafik skall komma till stånd skulle vara ett definitivt avvisande av de vidlyftiga och allt dyrare broplanerna. Planerna på en bro har kastat sin förlamande skugga över färjetrafiken alltför länge. Vem vågar satsa på färjor och terminaler om en bro skall byggas? Herr talman! Jag tycker att Kjell-Olof Feldts klara svar i den här frågan är bra. Han avvisar tanken på ökad försäljning av skattefri sprit som en lösning på problemet med färjetrafiken. Det skulle vara en dålig lösning, eftersom den inte löser färjeproblemet, men däremot skapar problem för många enskilda människor. Svaret är också en nyttig lektion för alla de socialdemokratiska riksdagsmän som svävar betänkligt på målet i den här frågan.
Herr talman! Låt mig till Ulla Tillander säga att om hon vill ha en alkoholpolitisk debatt, får hon faktiskt skriva en egen interpellation om detta. Jag är beredd att ta även den debatten. Jag har inte föreslagit några förändringar beträffande alkoholen. Det står heller ingenting nämnt om detta i interpellationen. Ulla Tillander säger: ”Man skall inte göra båtarna beroende av att folk dricker mera sprit.” Nej, det är riktigt. Men läs vad jag har skrivit. Där framgår ingenting om detta. Vad jag har föreslagit står i min interpellation, som jag uppmanar Ulla Tillander att läsa. De två åtgärder som jag har föreslagit är för det första en möjlighet till en mindre ökning av cigarettförsäljningen ombord och för det andra borttagande av det förbud som i dag i praktiken gäller för ren nöjesverksamhet. Dessa två åtgärder står jag för, däremot inte allt det som Ulla Tillander har försökt tillvita mig här. Beträffande farhågorna i övrigt när det gäller försäljningen vill jag säga att det faktiskt också finns en 24-timmarsregel, vilken innebär att man måste vara utomlands mer än 24 timmar för att skattefritt få föra in sprit och tobak i landet. Uppenbarligen måste Ulla Tillander upplysas om att försäljning av sprit förekommer redan i dag för konsumtion ombord. De problem som möjligtvis finns har i så fall uppstått genom denna försäljning och inte genom någonting annat.
Herr talman! Per Stenmarck har haft många tillfällen att göra klart att det här inte rör sig om en alkoholfråga eller om spritinköp och ökad skattefri spritförsäljning på båtarna. Frågan har under flera veckor varit föremål för diskussion. Det är faktiskt inte en ökad försäljning av tobak eller en ökad möjlighet till underhållning som har varit den stora frågan utan spriten. Det hade varit mycket bra med ett klarläggande tidigare från Per Stenmarck på denna punkt. Per Stenmarck efterlyser faktiskt i interpellationen egentligen en översyn av lex Öresund i övrigt. Vad rymmer då detta? Jag avsåg med mitt inlägg att göra klart att man i god tid måste säga ifrån att man inte kan acceptera några ytterligare lättnader i spritförsäljningen ombord. Man kan inte heller acceptera att färjeförbindelser skall finansieras genom skattefri spritförsäljning.
Herr talman! Ulla Tillander sade att jag har haft många tillfällen att tala om vad jag tycker i denna fråga. Ett av dessa tillfällen var när jag skrev denna interpellation. Av interpellationen framgår min uppfattning, om Ulla Tillander bekvämar sig att läsa den. Ett annat tillfälle var det anförande som jag nyss höll här i kammaren. Min uppfattning framgår av vad jag där sade. Allt övrigt är sådant som Ulla Tillander nu försöker tillvita mig. Ett tredje tillfälle var när vi alla intervjuades av Sydsvenska Dagbladet. Jag talade då om att jag ville göra ändringar i denna lag. Jag framhöll också tämligen klart vilka restriktioner jag ansåg skulle finnas kvar. Jag sade att man, om man inte anser att man kan slopa lagen, åtminstone bör kunna ändra den.
Herr talman! När denna fråga har diskuterats i massmedia — det har då gällt särbestämmelserna i Öresund — har tre områden berörts, nämligen spritförsäljningen, tobaksförsäljningen och underhållningen. Vi har inte vid något tillfälle hört Per Stenmarck säga att det inte rör spritförsäljningen. Dessutom tror jag nog att de riksdagsmän som svarade ja på frågan om de ville ha bort särbestämmelserna blir förvånade när Per Stenmarck nu hävdar att det inte var fråga om den skattefria spriten.

Herr talman! Det finns knappast någon riksdagsman från Sydskåne som inte under årens lopp har påtalat hur färjeförbindelserna mellan Sverige och Danmark gradvis försämrats. I ett antal regionala motioner från olika partier konstateras att frågan om färjeförbindelserna mellan Malmö och Köpenhamn måste lösas. Öresund — vattnet som förenar — beskrivs i stället som vallgraven som stoppar kontakter mellan två nordiska folk. Om anledningen till försämringen råder det olika uppfattningar — det framgår inte minst av dagens debatt. För min del skulle jag vilja se ett minskande av byråkratin och kanske också en statlig finansieringshjälp, så att färjetrafiken över huvud taget kan gå. Från många håll har det sedan länge sagts att de unika bestämmelserna från 1961 varit huvudanledningen till de försämrade färjeförbindelserna. Det är möjligt att det finns liknande bestämmelser någonstans i världen, men personligen har jag inte lyckats finna dem. Det är ganska säreget att det är förbjudet att ha trevligt under en sjöresa som varar i en och en halv timme. Dans och underhållning kan ju enligt författningarna icke vara huvudsyftet. Numera tillåter vi ju t.o.m. gatumusik för att göra livet litet gladare för människor, men underhållning på en färja över Öresund är fortfarande farligt, för man vet inte riktigt vad huvudsyftet är. Det kant.ex. vara att roa sig, och det måste alltså myndigheterna och byråkratin ha reda på. Vad gäller den skattefria försäljningen är det ju självklart angeläget att 24-timmarsregeln skall gälla. Det behöver vi nog över huvud taget inte diskutera. Jag tycker att det är litet synd att finansministern är så kategorisk i sina tre nejsvar på Per Stenmarcks interpellation. Nog skulle man väl kunna tänka sig någon liten uppluckring i denna författning, till glädje för de människor som åker mellan Sverige och Danmark, från Malmö och från Landskrona. Kanske vi skulle kunna få svar på en gång i framtiden, om lex Öresund är det som har bidragit till att färjeförbindelserna mellan de två nordiska länderna så dramatiskt har försämrats.

Herr talman! Ola Ullsten har till mig ställt följande frågor: 1. Kan finansministern ge ett klart och definitivt besked om att skattefondssparandet kommer att finnas kvar också efter 1983? 2. Är finansministern beredd att snarast lägga fram förslag om ett slopande av dubbelbeskattningen på aktieutdelningar? 3. Är finansministern beredd att föreslå åtgärder som undanröjer den oklarhet som nu vidlåder den skattemässiga behandlingen av vinstandelar i företagsanknutna vinstdelningssystem? Vad gäller skattefondssparandet vill jag erinra om att regeringen i början av året tillsatte en expertgrupp med uppgift att utreda hur hushållens sparande skall stimuleras i framtiden. Av direktiven framgår att stimulanserna bör inriktas på ett sparande som sker i former som underlättar finansieringen av budgetunderskottet och främjar näringslivets försörjning med riskkapital. I direktiven nämns en del av den kritik som riktats mot det nuvarande skattesparandet. Vidare anges vissa mål som bör uppfyllas av det framtida sparsystemet, bl.a. att det bör stimulera till ett långsiktigt sparande, att nya grupper bör förmås att spara och att de statsfinansiella kostnaderna bör vara rimliga. Expertgruppen bör mot denna bakgrund överväga om de åsyftade målen kan nås antingen genom tillräckligt omfattande förändringar av det nuvarande skattesparandet eller genom att detta ersätts av ett nytt sparsystem. Enligt direktiven bör expertgruppen lägga fram sina förslag i så god tid att nya regler kan träda i kraft den 1 januari 1984. Jag har erfarit att expertgruppen avser att redovisa sina överväganden i ett betänkande som framläggs i juni. Jag går nu över till Ola Ullstens andra fråga. De klassiska produktionsfaktorerna är kapital och arbete. Socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter och egenavgifter utgör skatt på produktionsfaktorn arbete, medan bolagsskatten kan ses som en produktionsfaktorsskatt på bolagens egna kapital. De lagstadgade socialavgifterna uppgår f. n. till drygt 35 96 av lönesumman. Bolagsskatten utgår med en nominell skattesats på omkring 58 96. I praktiken betalar dock bolagen en väsentligt lägre del av sin vinst i skatt. Den lägre effektiva skattesatsen beror främst på den gynnade behandlingen av företagens investeringar i realkapital. Som exempel kan nämnas att företagens lager får skrivas ned ända till 40 96 av värdet. Det finns således f. n. inte någon samordnad och neutral skattemässig behandling av löneoch kapitalinkomster. Regeringens målsättning är dock att skapa en mer rättvis produktionsfaktorsbeskattning. Ett första steg i den riktningen aviserades i kompletteringspropositionen med förslagen om att sänka bolagsskatten med 8 20 och samtidigt bredda skattebasen. Inom finansdepartementet pågår arbete med att åstadkomma ytterligare likformighet i produktionsfaktorsbeskattningen. I det sammanhanget kommer även frågan om dubbelbeskattningen att tas upp, eventuellt genom tillsättande av en särskild utredning. Först när detta arbete slutförts avser jag att ta ställning till om det är motiverat att genomföra en mer genomgripande förändring av dubbelbeskattningssystemet. Vad gäller Ola Ullstens sista fråga kan jag instämma i att det f. n. är i viss mån oklart vilka regler i skatteoch socialförsäkringshänseende som gäller för företagsanknutna vinstdelningssystem. Dessa oklarheter bör snarast redas ut. Ett sådant arbete har inletts inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag vet inte av vilken anledning som frågan om snapsar och trubadurer lagts in mellan dessa båda interpellationer om våra kapitalförsörjningsproblem, men jag vill i alla fall tacka finansministern för svaret. Jag noterar att finansministern faktiskt givit ett klart besked i fråga om skattefondssparandet, nämligen att detta inte kommer att finnas kvar i nuvarande former efter utgången av innevarande år. Det var väl inte alldeles oväntat efter den kritik som socialdemokraterna under de gångna åren riktat mot denna sparform. Men med tanke på alla andra åsikter som helt har förändrats och omprövats sedan den forna oppositionen blev regering hade jag hoppats att även denna uppfattning skulle ha förändrats. T. ex. har ju finansministerns statssekreterare sagt att även fackliga organisationer borde kunna starta aktiesparklubbar, och det tyder på att åtminstone han anser att de bör finnas kvar. Finansministerns besked är troligen till stor besvikelse för många som hade hoppats att denna sparform åtminstone i huvudsak skulle få fortsätta att existera. I övrigt innehåller svaret på min första fråga just ingenting. Även jag har läst direktiven till den expertgrupp som regeringen tillsatt, och det har förmodligen de flesta gjort som anser att skattesparandet fyller viktiga mål. De mål som finansministern hänvisar till — att systemet skall stimulera till ett långsiktigt sparande, att nya grupper bör förmås att spara och att de statsfinansiella kostnaderna bör vara rimliga — uppfylls alla av det existerande systemet för skattesparande. Det stimulerar till långsiktigt sparande, eftersom sparmedlen är bundna i fem år. Det stimulerar nya grupper att spara, eftersom antalet personer som sparar i aktier har ökat med flera hundra tusen bara på två å tre år. De statsfinansiella kostnaderna är rimliga, t.ex. är de per sparad krona bara hälften så stora som i det löntagarfondsförslag som i varje fall tidigare presenterats från LO/SAP. Systemet har också i allra högsta grad bidragit till att volymen nyemissioner på börsen, dvs. tillskottet av aktiekapital till näringslivet, har ökat mycket kraftigt. Under 1970-talet var nyemissionsvolymen 100 milj.kr. per åri genomsnitt, 1981 var tillskottet enligt färska siffror ca 3 miljarder kronor, 1982 lika mycket, och mycket talar för att även 1983 kan bli ett bra år i dessa hänseenden. Jag kan inte inse att det finns några som helst rationella eller sakliga skäl till att avskaffa ett system som visar sig fungera så bra. Jag tvingas därför dra slutsatsen att det är politiska skäl som ligger bakom. Vad det då handlar om är naturligtvis att socialdemokraterna har bestämt sig för att införa löntagarfonder, och i så fall finns det ju, som jag framhöll i den förra debatten, inget behov av några sparformer av den typ som vi nu diskuterar. Vi är i folkpartiet som bekant motståndare till de kollektiva löntagarfonderna, och vi anser att skattefondssparandet måste finnas kvar. Svaret på min andra fråga — om finansministern är beredd att slopa dubbelbeskattningen på aktieutdelningar — tolkar jag som ett nej. Finansministern talar visserligen om utredningar som bör avvaktas innan han tar ställning, delvis utredningar som ännu inte ens är tillsatta. Men detta är, som jagser ser det, en ren undanmanöver, eftersom det vid regeringsskiftet redan fanns en utredning som just hade i uppdrag att ge förslag till hur dubbelbeskattningen skulle slopas. Men finansministern har alltså slopat den utredningen i stället. Som finansministern väl vet, är beskattningen i Sverige på det sparande som sker i direktägda aktier ovanligt hård jämförd med beskattningenit.ex. EG-länderna. Det betyder inte bara att aktiespararna sätts i strykklass, det betyder också att kapitalets rörlighet förhindras. Jag hade uppriktigt sagt inte väntat mig något annat svar än det jag fick. Regeringen har ju redan tidigare tagit bort den lindring av dubbelbeskattningen som den icke-socialistiska regeringen införde och därtill lagt på en extra vinstskatt, så att det i själva verket blivit en trippelbeskattning, som jag också sade förut. Men jag hade väntat mig att få höra några argument som förklarar varför regeringen gör som den gör. Finansministern redovisar inga sådana. Förmodligen beror det på att han inte kan finna några hållbara argument för den åsikt regeringen har intagit. Den svårigheten kan jag i och för sig väl förstå. Det finns inte några sakskäl till varför vissa inkomster skall dubbeleller trippelbeskattas. Icke desto mindre är socialdemokraternas inställning egentligen ganska ologisk. Från socialdemokratiskt håll godkändes ju det förslag om utdelningsavdrag för icke börsnoterade företag som mittenregeringen lade fram i sins.k. småföretagsproposition på våren 1982. Det innebar just en lindring i dubbelbeskattningen för småföretag, och behovet är ju lika stort för andra företag. Det är intressant att finansministern i svaret hänvisar till det i kompletteringspropositionen aviserade förslaget att sänka bolagsskatten och minska lagernedskrivningsmöjligheterna. Motivet för detta påstås ju i kompletteringspropositionen bl.a. vara att öka kapitalets rörlighet. Ett slopande av dubbelbeskattningen fyller precis detta syfte. Men det är kanske en åsiktsförändring som kommer först något senare? På min tredje fråga — om att ta bort vissa oklarheter som förhindrar bildandet av företagsanknutna vinstdelningssystem — svarar finansministern ingenting. Han säger sig vara medveten om att oklarheterna finns och att det här måste utredas. Men han uttrycker ingen åsikt. Och det var faktiskt för att få veta vad regeringen har för uppfattning som jag ställde frågan. Min egen uppfattning är klar. Jag menar att man snarast måste få bort de skattemässiga och andra oklarheter som finns, så att fler företag stimuleras att sätta i gång med egna vinstandelssystem. Herr talman! Jag upprepar frågan: Vill finansministern stimulera tillkomsten av vinstdelning enligt de system som företagen själva, inkl. de anställda, har arbetat fram?

Herr talman! Jag kunde inte riktigt finna att Ola Ullstens inlägg återspeglade en ordentlig kunskap om de frågor som tas upp i interpellationen och som jag svarade på. Ola Ullsten hävdade att socialdemokraternas kritik mot skattefondssparandet och skattesparandet över huvud taget enbart är ett uttryck för att vi anser att detta sparande står i vägen för våra planer på löntagarfonder.

Det beror framför allt på att systemet, som det nu är konstruerat, kan växa i omfång — och därmed ökar statens kostnader för det — utan att något som helst nysparande uppstår. Det ärt.o.m. mycket lätt att se den utvecklingen att systemet om ett par år netto är konsumtionsstimulerande i stället för motsatsen. Jag trodde att de allra flesta var ense om att vi måste göra någonting åt detta. I varje fall uttryckte en av den borgerliga regeringens egna ekonomiska experter den uppfattningen i en offentlig debatt som vi hade tillsammans. Personen i fråga är inte okänd för Ola Ullsten. Hans namn är Bengt Westerberg. Han konstaterade att det med den öppna karaktär som systemet har — dvs. att det inte finns någonting som på nytt låser in pengarna — är uppenbart att det kan fungera på rakt motsatt sätt än vad som var tanken. Och det har redan framförts att vi, för att behålla pengarna i de fonder som finns, måste öka skattesubventionerna. Det skulle alltså inte ske för att folk skall prestera nytt sparande, utan att för att människorna inte skall ta ut dessa pengar och använda dem för omedelbar konsumtion. Om Ola Ullstens feberfantasi när det gäller löntagarfonder släpper ett slag och han för ett ögonblick lägger de taktiska synpunkterna åt sidan och bedömer denna fråga sakligt, skall han finna att vi — även om vi naturligtvis får se vad utredningen kommer fram till — är beredda att fortsätta med en skattestimulans av det enskilda sparandet, också av aktiesparandet. Men det kan inte ske i denna form och med denna konstruktion. Det kan vi inte acceptera med hänsyn till andra skattebetalare och vårt samhällsekonomiska ansvar. Samma konstighet i argumenteringen gör sig Ola Ullsten skyldig till när han tar upp dubbelbeskattningen. Han hävdar — om jag förstod honom rätt — att det förslag om sänkt skattesats som vi nu lägger fram inte skulle vara ett led i strävandena att minska inslaget av dubbelbeskattning. Däremot skulle det system med individuella skatteavdrag som infördes under de borgerliga åren vara ett fördelaktigare sätt att lätta dubbelbeskattningen. Fördelaktigare för vem? Det beror på vilka syften man vill uppnå. Om man vill avskaffa eller lindra dubbelbeskattningen därför att man dels vill sänka lönsamhetskraven på nyinvesteringar, dels vill frigöra kapital för att få en större rörlighet på marknaden, skall man inte gå den väg som man gjorde under den borgerliga tiden med individuella, maximerade skatteavdrag. Då skall man gå den väg som vi föreslår, med sänkt skattesats. De individuella skatteavdragen påverkade inte räntabilitetskalkylerna i företagen och ökade inte lusten att investera. De har inte heller avsatt några synbara spår i det avseendet. En sänkt skattesats däremot får — även om man breddar skattebasen — den innebörden att kraven på räntabilitet när man räknar på nyinvesteringar sänks. Den vägen kan alltså kapital för produktiva insatser lösgöras. Det är synd om vi skall föra debatten kring fel problem. Det är dessa problem som i varje fall ur ekonomisk synpunkt ter sig självklara. Jag beklagar slutligen att jag inte kan ge Ola Ullsten besked i en fråga som vi ännu inte har hunnit granska, nämligen om de vinstandelar som betalas ut från företagen skall beläggas med arbetsgivaravgift eller inte. Den första fråga som måste avgöras är: Skall denna utbetalning betraktas som en uppskjuten löneförmån? I så fall bör den beläggas med arbetsgivaravgift. Eller skall vi se den som ett nytt inkomstslag, som vi f. n. inte känner till i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, och därför anse att den skall vara befriad från arbetsgivaravgift? Jag förbehåller mig rätten att tänka ett slag innan jag avgör det, även om Ola Ullsten ställer frågor om detta. Slutligen, herr talman: Det är inte jag som gör riksdagens dagordning.
Herr talman! Självfallet har jag ingenting emot att finansministern nu vill tänka ett slag, innan har drar sina politiska slutsatser. Jag kan inte tolka det han säger om skattefondssparandet på annat sätt än att denna tankeprocess redan har börjat. Jag vill gärna gratulera finansministern i någon mån, men framför allt dem som deltar i skattefondssparandet, till att tänkandet tydligen betytt ett ganska dramatiskt omtänkade. Det var ju inte bara problemet, huruvida de som redan har åtnjutit skattelättnader under fem år i det existerande skattefondssparandet skall få nya förmåner om de fortsätter sparandet därefter, som var argumentet emot att skattefondssparandet skulle upphöra. Det var ju hela systemet som sådant som finansministern, innan han blev finansminister, kraftigt argumenterade emot. Jag inser också att det här är ett problem som vi behöver se över. Det är inte alldeles självklart att de som har sparat i fem år, avstått från att utnyttja vad de sparat under den tiden och i gengäld fått en skattereduktion skall vara förhindrade att delta i skattefondssparandet på nytt. Men självfallet kan man diskutera under vilka betingelser detta skall ske i så fall. På den punkten tror jag att vi skulle kunna föra en ganska avspänd diskussion. Självfallet är jag också beredd att avvakta vad utredningar kan komma fram till beträffande vad som är rimligt i det avseendet. Den debatt som har förts tidigare och som föranledde mig att ställa frågan handlade emellertid inte bara om den detaljen. Den handlade ju om hela skattefondssparandet. Man ansåg att det var för dyrt för statsmakterna, man ansåg att det inte gynnade småspararna, utan snarare dem som ändå skulle komma att köpa aktier, dvs. dem som har det litet bättre ställt. Jag förmodar att när finansministern har tänkt, har han också studerat och funnit att dessa argument, som han tidigare framförde mot skattefondssparandet, inte alls håller. Skattefondssparandet innebär ingen orimlig kostnad för statskassan. Det innebär sannolikt en väsentligt lägre kostnad än vad löntagarfonder i olika tappningar skulle innebära. Dessutom noterar jag med tillfredsställelse att finansministern faktiskt säger att också den nuvarande regeringen numera kan tänka sig någon form av ett skattestimulerat sparande. Det får alltså kosta en del att stimulera sparandet. Det tackar vi naturligtvis för. Det finns ju också anledning att säga att påståendet att skattefondssparandet skulle gynna dem som ändå skulle köpa aktier inte heller håller, eftersom de som deltar i skattefondssparandet, såvitt gäller inkomster, ungefär motsvarar befolkningen i stort. Det är ingen särskild grupp som gynnas eller missgynnas. Självfallet kan man säga att skattefondssparandet genom att attrahera fler människor att köpa aktier har inneburit en spridning av aktieägandet. I den meningen har det inneburit att flera s.k. vanliga människor nu har fått chansen att äga aktier i förhållande till tidigare. När det gäller dubbelbeskattningen finns det väl anledning att även här notera en rörelse bort från den ganska halsstarriga inställning till dubbelbeskattningens nackdelar som vi tidigare har märkt på socialdemokratiskt håll. Vart nu denna orientering till sist leder vet vi inte. Men för dagen får jag väl notera att det ändå finns en viss förståelse för att dubbelbeskattning av aktier inte är ett sätt att stimulera människor att placera sina pengar i produktiva verksamheter och att man därför med olika medel försöker mildra denna beskattning, och att man kan föreslå det utan att bli betraktad som advokat för några storkapitalister. Till sist vill jag när det gäller andel-i-vinst-systemet återigen säga att jag inte har begärt att finansministern skall redogöra för något färdigt förslag om hur detta skall hanteras, t.ex. om man skall betala arbetsgivaravgifter på den del av lönen som avsätts till detta system. Vad jag ville ha var en politisk åsiktsyttring som klargjorde om finansministern tycker det är bra med den här typen av — som jag vill kalla det — individuella löntagarfonder, knutna till enskilda företag och uppbyggda på frivillighet. Det är förvisso ett system som konkurrerar med obligatoriska löntagarfonder. Det var det förhållandet jag misstänkte låg till grund för den svala inställningen både till skattefondssparandet, som ju har tillfört aktiemarknaden miljardbelopp i riskvilligt kapital, och till andel-i-vinst-systemet, som har visat sig kunna lösa en del andra av de problem som löntagarfondsdebatten har handlat om. Om detta inte är fallet, så desto bättre, men t. v. tillåter jag mig att tvivla.
Herr talman! Jag har ingenting emot omtänkande, inte ens omtänkande av det mera dramatiska slaget. Men i den här frågan har något sådant inte ägt rum. Det vi hävdade under valrörelsen var att det nuvarande skattesparandet måste ”göras upp”. Vi sade att det måste avskaffas, men ersättas med någonting som också det ger en stimulans åt sparandet, dock i former som vi uppfattar som rättvisare och mindre kostnadskrävande. Vi hade nämligen under lång tid kunnat konstatera att staten försett spararna med vissa skattefavörer i form av särskilda avdrag vid beskattningen — vi har haft avdrag för vissa försäkringspremier och vi har fortfarande kvar rätt till avdrag för pensionsförsäkringspremier. Det var alltså inte fråga om att införa någonting principiellt nytt, utan bara om att hitta den mest ändamålsenliga formen. Men det är förvisso icke så att vår kritik bara har gällt systemets karaktär av att, som det nu är utformat, kunna leda till att det bara fortgår och kostar staten mer och mer pengar utan att öka sparandet. Detta har varit en del av vår kritik och det som under alla förhållanden gör det nödvändigt med en omprövning. Den andra delen av vår kritik har varit den enligt vår mening orimligt höga subventionsnivån. Skattesparandet kan beräknas kosta staten ungefär 2 miljarder kronor om året, och det är faktiskt i dag rätt mycket pengar. Sedan detta system infördes har vidare hushållens nettosparande minskat från 10 miljarder till 2 miljarder kronor. Det innebär att hushållens nettosparande f.n. inte är mer än det staten betalar ut i form av skattesubventioner till samma hushåll. Det visar att systemet har både givit alltför dåliga effekter och kostat alltför mycket för att det skulle vara något som man långsiktigt kunde bygga på. Jag vill inte påstå att det är skattesparandet som har drivit fram nedgången i hushållssparandet. Men det är i vilket fall oerhört svårt att, som Ola Ullsten och andra gör, hävda att skattesparandet kraftigt har ökat hushållssparandet. Också när det gäller det speciella skattefondssparandet, alltså aktiesparandet, är det svårt att bedöma vilka effekterna har blivit i förhållande till de syften som ställdes upp för det, nämligen att sprida aktieägandet och att tillföra aktiemarknaden kapital. Under den tid som fonderna har funnits har nämligen de enskilda individernas, dvs. hushållens, totala aktieinnehav minskat. Hushållen har alltså sålt ut fler aktier än vad som motsvaras av vad de har fått genom andelar i dessa fonder. Det som har hänt är att den institutionalisering av aktieägandet som vi har i Sverige — olika slag av försäkringsbolag, investmentbolag, stiftelser, kollektiva fonder — fortsätter, trots det av borgerligheten så omhuldade skattefondssparandet. Det gör att man även från Ola Ullstens egna synpunkter kan fråga sig om de insatser som gjorts har varit värda alla dessa pengar.

Eftersom sysselsättningsmålet är överordnat vår politik, försöker vi också föra en skattepolitik som leder fram till det målet.
Herr talman! Jag vet allvarligt talat inte på vad finansministern bygger uppgiften att skattefondssparandet skulle ha kostat skattebetalarna eller statskassan 2 miljarder. Om det gällde kostnader per år, skulle det vara hela det belopp som aktiefondssparandet har tillfört aktiemarknaden, och det låter tämligen orimligt. Skulle det gälla för de två år då aktiefondssparande funnits, låter inte det särskilt rimligt heller. Enligt de beräkningar som finansdepartementet faktiskt gjorde — låt vara att det var under den tidigare departementschefens tid, men jag tror att noggrannheten och sakligheten hos tjänstemän var stor även då — kostade det 30335 öre per insatt krona. Avsättning till löntagarfonder av icke beskattade medel skulle innebära för statskassan eller skattebetalarna i form av skattebortfall en kostnad motsvarande 75 öre per insatt krona. Med tanke på den här jämförelsen kan alltså skattefondssparandet inte anses ha varit särskilt dyrt. Finansministern korrigerade själv sitt första påstående om att nedgången i hushållens sparande skulle ha något samband med att skattefondssparandet infördes. Där vet varken finansministern eller jag vad skälet exakt kan vara. Vad vi däremot vet är att det problem som vi tog oss an att lösa i de icke socialistiska regeringarna, nämligen den dåliga tillgången till riskvilligt kapital, har delvis lösts med aktiefondssparandet. Vi har tillfört aktiemarknaden mer riskvilligt kapital än vad som tillfördes tidigare då aktiefondssparandet inte fanns. Man kan inte lösa alla problem med ett enda arrangemang. Det lär visa sig att vara så även när Kjell-Olof Feldt skall presentera sitt förslag till löntagarfonder. Detta problem, som var ett av de huvudsakliga skälen till att skattefondssparandet infördes, har faktiskt fått en lösning, i den meningen att det riskvilliga kapitalet har ökat. Sedan till dubbelbeskattningen. Kjell-Olof Feldt säger att syftet med skattereformer på det här området måste vara samordnat med målen för den ekonomiska politiken, däribland målet att skapa full sysselsättning. Det är precis det som även jag är ute efter. Ett ganska viktigt sätt att skapa förutsättningar för full sysselsättning är faktiskt att se till att det lönar sig för företagen att investera, så att de kan anställa fler människor. Då borde rimligen ett upphävande av oskäligt hård beskattning av i företagen arbetande kapital vara ett sätt att angripa problemet. Det är därför som vi talar för ett, möjligen stegvis, avskaffande av dubbelbeskattningen.

Herr talman! Thorbjörn Fälldin har frågat statsministern om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att bringa ned arbetslösheten. Interpellationen har överlämnats till mig. Arbetet med att återställa landets ekonomi är utomordentligt omfattande och svårt, och det är en uppgift som tar tid. Thorbjörn Fälldin har alldeles rätt iatt en samlad strategi är ett måste för att påbörja den långa och mödosamma vägen tillbaka till ekonomisk balans och full sysselsättning. En sådan samlad strategi finns. Den ekonomiska politiken har av regeringen presenterats i sina huvuddrag i den s.k. krispropositionen i november i fjol. De åtgärder som därefter vidtagits har utförligt redovisats i budgetpropositionen i januari och nu senast i kompletteringspropositionen i april. Den socialdemokratiska regeringen baserar i allt väsentligt den ekonomiska politiken på det program, Framtid för Sverige, som lades fram redan sommaren 1981. Vi visade i vår analys hur krisfenomenen påverkade och förstärkte varandra. Utifrån denna analys anvisade vi ett samlat ekonomisktpolitiskt åtgärdsprogram för att genom stärkt konkurrenskraft för näringslivet bygga under en långsiktig uppgång av produktion, export, investeringar och sysselsättning. Det är nu detta program som fullföljs i praktisk handling. Det första steget i vår strategi var devalveringen av kronan i oktober. kraftig förbättring av kostnadsläget. De positiva effekterna härav börjar nu bl.a. skönjas genom ökad orderingång och stigande export. För att befästa den konkurrenskraftsförbättring som nåtts tas nu det andra steget — kampen mot inflationen. Avgörande för sysselsättningsutvecklingen i ett längre perspektiv är att vi förmår att få ner och bibehålla prisoch kostnadsökningarna på den nivå som råder i våra viktigaste konkurrentländer. Detta är i korta drag den allmänna inriktningen av den ekonomiska politiken, en politik som innebär en mobilisering för målet full sysselsättning. Det tar emellertid tid, innan devalveringen och övriga åtgärder får avsedd positiv effekt på sysselsättningen. Den nytillträdande socialdemokratiska regeringen möttes av beskedet att 85 000 ungdomar gick arbetslösa. Det var en dramatisk ökning på några månader. Den samlade arbetslösheten nådde för första gången upp till 4 Jo av arbetskraften. 176 000 människor var utan arbete på sensommaren 1982. Genom de massiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som sattes in vid regeringsskiftet lyckades vi vända den uppåtgående arbetslöshetskurvan. Under vintern och hittills under våren har de arbetsmarknadspolitiska insatserna legat på mycket hög nivå. Vi har vidare lagt fram en utvecklingsplan för Norrbotten som visar att vi tar sysselsättningsproblemen i de värst utsatta områdena på djupaste allvar. I budgetpropositionen föreslås en målmedveten satsning på forskning och utveckling för att säkerställa kunnande, konkurrenskraft och därmed sysselsättning även på lång sikt. Här finns i bilden också en del stora, strategiskt viktiga industripolitiska projekt som JAS och Tele-X, där vi är fast beslutna att ta till vara de kunskaper och erfarenheter projekten ger för just en långsiktig utveckling av svenskt näringsliv. Mot denna bakgrund är det svårt att förstå talet om att regeringspolitiken inte ger det nödvändiga utrymmet för offensiva och varaktiga åtgärder mot arbetslösheten. Arbetslösheten är dock fortfarande stor, och som jag framhållit i kompletteringspropositionen kommer kraftfulla insatser att behöva göras även under det kommande budgetåret. Jag vill således inte förneka att läget på arbetsmarknaden är och ytterligare en tid kommer att vara ansträngt. Däremot har jag svårt att förstå slutsatsen att vi skulle ha hamnat i en återvändsgränd. Med Thorbjörn Fälldins bildspråk skulle jag mer vilja beskriva läget som att vi sakta men säkert tar oss fram på en väg somi sex år fått bristfälligt underhåll trots svåra påfrestningar. Det tar tid, och vi har inte heller förespeglat någon att vi skulle kunna lösa problemen på ett halvår. I kompletteringspropositionen har vi nu lagt fram ett stort antal förslag för den fortsatta kampen mot arbetslösheten. Vi föreslår bl.a. ytterligare medel för beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning, särskilda bidrag så att kommuner och landsting kan inrätta fasta jobb, ett framtidsinriktat utbildningsprogram och en särskild kampanj för bl.a. rekrytering till industrin samt förstärkta insatser mot ungdomsarbetslösheten.

Herr talman! Jag tackar för svaret och beklagar att Thorbjörn Fälldin inte kunnat ta emot det själv. Låt mig bl.a. mot denna bakgrund börja med att citera ur Thorbjörn Fälldins interpellation till statsministern. ”Den grundläggande förutsättningen för att bekämpa arbetslösheten är att se till att kapital och andra materiella resurser liksom människornas kunnande och engagemang utnyttjas. Därför måste politikens grundläggande inriktning vara en aktiv näringspolitik på en socialt och miljömässigt reglerad marknadsekonomisk grund, en särskild satsning på de små och medelstora företagen, en aktiv regionalpolitik och en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. Den inriktningen av politiken bröts brutalt genom regeringsskiftet 1982. Regeringspolitiken ger inte det nödvändiga utrymmet för offensiva och varaktiga åtgärder mot arbetslösheten. Småföretagsoch regionalpolitiken avstannar. Satsningen på inhemska energikällor — skogsavfall — är halvhjärtad. Den enskilda initiativkraften knäcks genom hotet av kollektiva löntagarfonder.” Sedan Thorbjörn Fälldin väckte sin interpellation har vi fått ytterligare en månads statistik över arbetsmarknadssituationen. Återigen bekräftas att situationen i dag är sämre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Arbetslösheten totalt är högre, 10 000 närmare bestämt, och de arbetslösa ungdomarna är fler i absoluta tal och som andel av arbetskraften. Denna utveckling kan vi avläsa trots att den ekonomiska aktiviteten i samhället är större i dag än den var för ett år sedan. Den internationella konjunkturuppgång som vi länge väntat på tycks vara på väg och de arbetsmarknadspolitiska insatserna har ökat. Ändå har vi detta negativa resultat och det bör oroa regeringen, och jag har en känsla av att så är fallet. Det oroar Landsorganisationen. Rune Molin har morrat om att krisprogrammet måste förverkligas. Björn Rosengren, TCO, har varit starkt kritisk mot regeringens sätt att sköta sysselsättningspolitiken. Jag har förståelse för om regeringen är oroad och att fackliga företrädare är kritiska, det är en normal reaktion när man har skapat de högt uppskruvade förväntningar som socialdemokratin excellerade i före valet. Observera, arbetsmarknadsministern, att jag inte ifrågasätter att ni försöker att göra det som ni sade före valet. Det måste i stället vara metoderna och/eller förmågan som brister, eller har arbetsmarknadsministern någon annan förklaring — nöjd kan hon inte vara, eller hur? För ungefär ett år sedan sade Olof Palme, då oppositionsledare, i riksdagens ekonomisk-politiska debatt: ”Ni tillåter medvetet arbetslösheten att stiga. Det är ett enkelt konstaterande.” Nog var det ett enkelt konstaterande. Det var dessutom otillständigt, för att inte säga oförskämt. Men jag lovar att jag inte skall returnera detta påstående. Jag utgår i stället från att ni gör vad ni kan inom ramarna för vad er politik tillåter och vad resurserna medger. När det gäller resurserna till arbetsmarknadspolitiken har ni inte bara gjort vad ni kan, höll jag på att säga. Ni har gjort mer än vad samhällsekonomin och statsfinanserna förmår. Ni har dessutom ökat utgifterna för staten med drygt 40 miljarder kronor sedan ni kom till regeringskansliet. Om man är beredd att tillåta en sådan utgiftsexpansion med ett omfattande budgetunderskott på ca 90 miljarder som följd, då kan man rimligen inte ha upplevt resurserna som en begränsande faktor. Nej, jag antar att det är politiken som varit den begränsande faktorn. De snabbast verkande medlen, dvs. arbetsmarknadsåtgärderna, har ni använt i stor utsträckning. Låt mig på denna punkt göra en korrigering av interpellationssvaret. De höga arbetslöshetssiffror på hösten förra året som nämns i interpellationssvaret hade mötts av åtgärder från regeringen Fälldins sida före valet. Arbetslösheten minskade först efter valet som en följd av dessa åtgärder, från de 176 000 arbetslösa, som arbetsmarknadsministern nämner, till 127 000 i oktobermätningen. Den siffran uppmättes innan riksdagen behandlat regeringens s.k. krisproposition och innan de övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som regeringen beslutade om omkring den 20 oktober med anledning av en skrivelse från AMS styrelse, hade vidtagits. Rätt skall vara rätt; svaret är på den här punkten vilseledande, eftersom det inte är fullständigt. Hur besvaras då interpellationens egentliga frågor? Jo, genom en redovisning av sådant som satts i gång, sådant som ligger för behandling i kammaren just nu genom den s.k. kompletteringspropositionen och genom hänvisning till samma aktstycke för att understryka att, som det sägs i svaret, kraftfulla insatser kommer att behöva göras även under det kommande budgetåret. Ja, något annat vore inte rimligt. Hänvisningen till sådana åtgärder gäller bl.a. JAS-projektet och Tele-X, dvs. projekt som satts i gång under och delvis beslutats av tidigare regeringar. När det gäller åtgärder som föreslagits i kompletteringspropositionen har vi från centerns sida i huvudsak föreslagit motsvarande åtgärder eller anslutit oss till dem som regeringen framlagt. Åtgärder som planerats för framtiden preciseras inte; de kallas kort och gott ”kraftfulla insatser”. I övrigt finns det ett drag av ”vänta och se” i interpellationssvaret — med tillägget att det kommer att ta tid. Det vi saknar är ordentliga satsningar — jag citerade förut från Thorbjörn Fälldins interpellation — på de mindre och medelstora företagen och inom regionalpolitiken. Norrbottenspaketet i all ära, men där tappade regeringen t.o.m. bort målsättningen om regional balans. Vi saknar vidare satsningar på inhemska bränslen. Det har tidigare diskuterats här i dag, och jag behöver inte gå närmare in på det. Vi saknar också något annat, och på den punkten måste jag säga att jag personligen är förvånad. Jag hade antagit att regeringen skulle ta ett ordentligt grepp på ungdomsarbetslösheten, inte minst eftersom den situationen av alla bedöms som något av det allvarligaste på arbetsmarkna den i dag. Vi vet självfallet att vi varje år vid den här tiden har skolavslutningar inom synhåll för ca 100 000 ungdomar, och arbetsmarknadsministern har säkert hört talas om de protester som i dag kommer från elevförbund och andra om att inte tillräckliga åtgärder har vidtagits. I detta inkluderar jag också och i synnerhet krav på fler ungdomsplatser för ungdomar också ovanför 17-årsåldern. Vi vet av statistiken — jag har tittat på den särskilt för Stockholms län, och Anna-Greta Leijon och jag hade för resten en diskussion om detta för drygt ett år sedan — att hittills vidtagna åtgärder har varit effektivare just för ungdomar i 16-17-årsåldern än i åldersgrupper högre upp. Det är därför ganska obegripligt hur regeringen kunnat vara passiv i det här avseendet i samband med den gångna avtalsrörelsen. För drygt ett år sedan anklagades jag som ansvarig inom regeringen för personalpolitiken för att vi inte verkade tillräckligt för att anställa ungdomar i statlig tjänst. Jag visade då hur det t.o.m. fanns ett överskott på platser som vi hade tagit fram och som skulle besättas men där det inte fanns några sökande. Det hade bl.a. sin grund i kollektivavtalens begränsningar, åldersbegränsningen. I valrörelsen hade vi en het debatt om de här frågorna. Vi försökte få våra statliga motparter att ställa upp vid förhandlingar, men utan resultat; de gömde sig bl.a. bakom gällande avtal, och bl.a. hänvisade Gunnar Nilsson till detta i ett uttalande. Vi lyckades alltså inte uppnå ett resultat. T. o. m. regeringsledamöter i den nuvarande regeringen har tyckt att det vore rimligt med en försöksverksamhet med fler ungdomsplatser, men ingenting händer. Vad gör arbetsmarknadsministern på den här punkten, och vad tänker ni göra för att sänka trösklarna för de många ungdomar som nu söker arbete och som vill ha ett jobb, som vill känna att de behövs? Jag är fullt medveten om den diskussion som varit här tidigare med anledning av arbetsmarknadsutskottets och utbildningsutskottets betänkanden, men jag tycker ändå att den här frågan bör ställas. Jag skall inte vidga debatten till den ekonomiska politiken, men jag måste till sist lämna ett par kommentarer till formuleringar i interpellationssvaret. Den första punkten gäller devalveringen, som regeringen hänvisar till. Devalveringen är ju en av de bärande åtgärderna i regeringens ekonomiska politik. Man skall då också komma ihåg att devalveringen som sådan innebar att Sverige plötsligt hade att betala tillbaka ytterligare 22 miljarder kronor bara genom den åtgärden. Det krävs alltså ganska mycket av uppgång och export från det svenska näringslivets sida för att ta igen det som man förlorade bara med själva åtgärden. Det är ett helt års bytesbalansunderskott på nuvarande nivå — så kan man också uttrycka saken. Den andra punkten gäller inflationen, som delvis är en följd av devalveringen. Det viktiga i detta sammanhang är den relativa inflationen i Sverige — när man alltså ser vårt land i förhållande till våra närmaste konkurrentländer. Man kan säga att vi ”halkat upp” i inflationsligan i västvärlden till följd av devalveringen. Därmed försämrades också vår konkurrenskraft. Den tredje punkten som rör den ekonomiska politiken: Arbetsmarknadsministern säger sig ha ”svårt att förstå talet om att regeringspolitiken inte ger det nödvändiga utrymmet för offensiva och varaktiga åtgärder mot arbetslösheten”. Jag antar att detta är ett svar med utgångspunkt i vad Thorbjörn Fälldin anförde i sin interpellation. Här räcker det, tycker jag, att hänvisa till finansministerns uttalande i Stockholms-Tidningen den 14 mars i år. Följande fråga ställdes: ”Det innebär en efter svenska förhållanden fortsatt hög arbetslöshet?” Kjell-Olof Feldt svarade: ”Viser inga möjligheter att ta ner arbetslösheten. Möjligen kan den bli lite lägre än i fjol. Det beror på faktorer som inte går att avgöra idag och som vi inte har kontroll över. Det totala offentliga underskottet är idag 55 miljarder kronor.” — Här avses uppenbarligen den konsoliderade offentliga sektorn. ”Och här måste gapet mellan offentliga utgifter och inkomster slutas.” Att det finns ett samband mellan å ena sidan hur mycket pengar man har att röra sig med i statens affärer och den offentliga sektorn och å andra sidan arbetsmarknadspolitiken och möjligheterna att satsa där — det borde vara en självklarhet för alla. Till sist ett citat: ”Om arbetslösheten och den sociala nedrustningen skulle valrörelsen handla hela våren, det var huvudlinjen.” Detta citat är hämtat ur Mitt i Tiden. Det gäller ett insidereportage av Lena Askling. Artikelrubriken lyder betecknande nog ”Så vanns väljarna”. Det vore tråkigt om ert vidlyftiga tal om er förträffliga sysselsättningspolitik skulle falla i glömska, såsom det framfördes som budskap i valrörelsen. Det är bl.a. därför, antar jag, som Thorbjörn Fälldin har velat påminna er om de många ganska vidlyftiga formuleringar som ni använde före valet. Vi kan bara lova att aktivt påminna om de förväntningar som ni då väckte. Detta är en alltför viktig fråga för att glömmas bort. Det är därför som den här debatten måste fortsätta.